Herr talman! Jag vill gärna understryka att det finns väldigt många bra förslag, som bostadsministern också har uppehållit sig vid. Men jag vill samtidigt upprepa att de förslag som finns inte har följts upp med konkreta anvisningar om hur de skall genomföras.

Det handlar alltså inte om planering och styrmedel för planeringens och styrmedlens egen skull. Det finns oerhört mycket erfarenheter och kunskaper på det här området ute i kommunerna, bland allmänheten och bland hyresgäster och fastighetsägare, som man naturligtvis skall ta vara på.

Vi skall inte genomföra något för planeringens och styrmedlens egen skull utan naturligtvis för människornas skull och mot marknadskrafterna och vinstoch profitintressena. Birgit Friggebo säger att man skall vidta åtgärder om det behövs. Jag tycker att det är bättre att ta beslut om vissa styrmedel — viss lagstiftning som finns i beredskap — så att man har möjligheter till tvingande åtgärder, kanske framför allt för kommunernas del. Då behöver man kanske aldrig efter hand fatta beslut och göra ställningstaganden som bara innebär att det hela drar ut på tiden och försvårar möjligheterna att snabbt genomföra vad vi i själva verket allihop säger oss vara överens om att vilja genomföra så snabbt som möjligt.
Herr talman! Bara en kort kommentar: Jag tror inte att vi skall gräva några diken här. Vi kommer ju att ha den parlamentariska kommittén — och den bör komma till stånd så fort som möjligt. Och vi har energihushållningsdelegationen, som har jobbat och fortsätter att jobba och där det finns upparbetade kanaler för det fortsatta arbetet. Låt mig bara redovisa hur man upplever att situationen är ute i landet när man träffar representanter för organisationer av olika slag. Jag tror att det finns ett oerhört intresse för att delta i bl.a. energisparverksamheten. Man känner ute i landet en solidaritet och ett behov av att göra någonting. Men det har hittills rått en ganska stor oklarhet om vad det egentligen är man skall göra, om hur man skall bete sig, om var man kan få information, kunskap, utbildning, råd och annat sådant. Jag tror att det är där den viktigaste insatsen för den allra närmaste tiden ligger. Nu har det genom de här propositionerna och genom folkomröstningen och hela diskussionen kring energipolitiken skapats en grundval för vad samhället vill åstadkomma på det här området, och då har det getts klarsignal till företag, till kommuner, till fastighetsägare, till innovatörer av olika slag i fråga om vad samhället vill inrikta sig på. Därför är det väldigt värdefullt att det i dag finns en stor enighet om energipolitiken. Nu gäller det alltså att gå vidare så att man också kan förverkliga den vilja som finns hos olika intressenter ute i samhället. Låt oss då inte fastna i en diskussion, som kanske inte leder någonstans, om mycket konkreta, administrativa styrmedel. De är enligt min bedömning inte det som i huvudsak behöver tas fram just nu.
Herr talman! Birgit Friggebo talar om behovet av att nu få konkreta åtgärder och anvisningar till kommuner, fastighetsägare och boende om hur de skall bete sig. Det är just bristen på sådant som har varit anledningen till vår kritik mot propositionen. Och det har ju inte saknats förslag. Som vi påpekar i vår motion är utredningsarbetet och utredningsförslagen i allmänhet klara på de här områdena. Det är själva ställningstagandena som saknas. Låt mig då — för inte heller jag vill bidra till att gräva några diken i det här sammanhanget — sluta med att uttala den förhoppningen att när nu riksdagen har antagit vårt förslag om en parlamentarisk beredning av de här frågorna skall den tillsättas snart, arbeta snabbt och se till, att de beslut kan fattas som borde ha fattats för länge sedan.

Jag menar alltså att det som har gjort det möjligt att uppnå vissa resultat och som kommer att göra det möjligt också fortsättningsvis är att många av de här åtgärderna lönar sig ekonomiskt. Det är så att säga drivkraften. Men för en majoritet av de människor i det här landet som berörs av de här olika åtgärderna har de inneburit ökade kostnader, och det kommer de att få dras med. Här finns då ett problem i sammanhanget, nämligen det att ju längre tiden går innan man kan genomföra effektiva åtgärder då det gäller hushållning i stort — inte bara då det gäller energisparande i byggnader — desto dyrare kommer det att bli, och det belastar konsumenterna, dvs. dem som bor. Jag tror inte, Birgit Friggebo, att problemet är att det skulle vara någon brist på information. Om man tittar på vad exempelvis energisparkommittén öste ut i fråga om informationsmaterial under de år den var verksam och om man tittar på all den information som olika tillverkare på området har öst ut i form av olika publikationer, tror jag att man skall finna att det inte är det som är problemet. Utan problemet ligger i — jag vidhåller det — att det saknas tillräckliga styrmedel för att kommunerna effektivt skall kunna gå in och jobba med detta samt ta de samlade grepp som vi talar om och som vi varit så överens om.

Herr talman! Efter det att det har diskuterats energi under några timmar och vi har ett enhälligt betänkande från civilutskottet behöver mina kommentarer till vad civilutskottet skrivit inte bli särskilt omfattande. Får jag börja med att konstatera och uttrycka min glädje över att alla som nu har deltagit i den här diskussionen har talat sig varma för nödvändigheten av hushållning med energi och för nödvändigheten av att vi kan öka användningen av inhemska bränslen. Det har inte alltid låtit på det sättet. För centerpartiet har det alltid varit en självklarhet att hävda hushållning med energi, råvaror och naturresurser och att hävda att det vi har inom landet kommer till användning. När vi i ett tidigt skede började ta upp vissa frågor tyckte inte alla att vi hade rätt. Tvärtom bekämpades det, och man sade att vi skulle vilja gå tillbaka till sämre förhållanden. När energisparfrågan togs fram som en stor fråga i 1976 års val, var det knappast någon måtta på talet om hur felaktigt det ansågs vara. Jag kan också erinra om den kammardebatt som vi hade med anledning av den första Fälldinregeringens sparplan. Vi diskuterade den på våren 1978. Då sade Birgitta Dahl, som förde socialdemokraternas talan, att det var ett förfärligt dåligt förslag.

Jag tycker att det i dag skulle ha varit roligt för den nuvarande landshövdingen i Örebro län, dåvarande bostadsministern Elvy Olsson, att ha varit i kammaren och lyssnat på debatten och få fastslaget hur rätt förslagen 1978 låg. Hon har naturligtvis haft möjlighet att läsa propositionen. Det här förslaget bygger på den sparplan som antogs 1978 och som sedan har vidareutvecklats genom förslag från olika borgerliga regeringar. I propositionen konstateras, liksom i utskottsbetänkandet, att det nu finns möjligheter att höja sparmålet. Birgit Friggebo konstaterade i sitt anförande här att beslutet 1978 var baserat på realistiska bedömningar och att man därför med tanke på det resultat som uppnåtts kan höja målet till 48 TWh. Det tycker jag är ett bra betyg på att den proposition som vi antog 1978 inte var så dålig som Birgitta Dahl då ville göra gällande. Den var bra på det sätt som vi då från utskottsmajoriteten framhöll i betänkandet. Jag sade att utskottets betänkande är enhälligt, men det finns dock en liten reservation. Trots den kritik som Birgitta Dahl i sitt tal och i sina repliker här framfört mot propositionen, är det på det sättet att socialdemokraterna står bakom de beslut som civilutskottet i sin hemställan föreslår riksdagen att fatta. Det beror på att socialdemokraterna i sina motioner inte har framfört några konkreta yrkanden utan i stället har föreslagit en, som det uttrycks, parlamentarisk kommission. Vi har från centerns sida medverkat till att CU i sitt yttrande till näringsutskottet tillstyrkt en sådan parlamentarisk kommission. Näringsutskottet föreslår att riksdagen uttalar att en parlamentarisk kommitté skall tillsättas. Vi har gjort detta därför att vi har tagit fasta på att socialdemokraterna har framfört att de nu är intresserade av att delta i ett arbete som siktar till att möjliggöra kärnkraftens avveckling. Vi får på detta sätt en bra garanti för att det skall bli möjligt att nå det mål som vi har ställt upp. Jag har svårt att förstå varför den reservation som Knut Billing yrkade bifall till över huvud taget finns. Utskottet har, precis som propositionen, bara konstaterat att man i energihushållningsdelegationen har diskuterat frågan om en energihushållningslag och sagt att denna borde utredas. Delegationen har också haft en diskussion om en regelbunden besiktning av värmeanläggningar. Men dessa förslag förs inte vidare i propositionen. Utskottet konstaterar därför bara att det under detta avsnitt om kommunernas roll är fråga om åtgärder som har diskuterats men som ännu inte är färdigutredda eller som inte har förts fram till beslut. Vi kan inte finna att det är märkvärdigt att vi bara konstaterar vilket arbete som nu pågår på olika ställen. Det skulle därför inte ha varit så farligt för moderaterna, om de hade avstått från reservationen och ställt sig bakom betänkandet, som då skulle ha blivit helt enhälligt. Får jag göra en kommentar till tre motioner som är behandlade på s. 16 i utskottsbetänkandet. Det gäller ett par centermotioner och en socialdemokratisk motion som bl.a. berör beräkningen av schablonbelopp för låneunderlag. Eftersom det här är fråga om beslut som fattas av endera bostadsstyrelsen eller regeringen, har utskottet naturligtvis inte kunnat föreslå att riksdagen skall fatta beslut. Men vi understryker angelägenheten av att låneunderlagsreglerna inte skall få verka styrande i valet av uppvärmningsform. Detta uttalande grundar sig på alla de ärenden från den praktiska verkligheten som har tagits fram av kommunerna och som visar att man på grund av byggnadskostnaden tvingas gå över från fastbränsleanläggning eller oljeuppvärmning till eluppvärmning, som ger möjligheter att få ner överkostnaderna. Vi hoppas att de beslut som riksdagen nu fattar om energisparåtgärder inte skall följas av bestämmelser som krånglar till möjligheterna att när det gäller nybyggnader och ombyggnader praktiskt se till att energibesparande åtgärder genomförs. Det kan vara bra för en regering att ha detta i minnet, eftersom det i motioner har påpekats förhållanden som vi tycker är helt felaktiga. Tore Claeson berömde på en hel del områden propositionen, men vpk har som första yrkande yrkat avslag på propositionen. Tore Claeson nämnde i sitt anförande bl.a. vattenkraftens utbyggnad. Vi hari vårt yttrande till näringsutskottet gjort ett uttalande om vilka regler som skall följas när det gäller vattenkraftens utbyggnad. Detta har näringsutskottet sedan hemställt att riksdagen skall ge regeringen till känna. Man skall inte kunna säga att tillskottet av en utbyggnad blir exakt ett visst antal terawattimmar, utan lagreglerna skall bestämma till vilken nivå det kan vara möjligt att bygga ut. Jag vill avsluta med att säga att det av många skäl är nödvändigt att vi håller energisparandet på en hög nivå. Då kan det erfordras ytterligare åtgärder. Det är därför självklart att vi vilket vi ganska ofta måste göra, får lov att ompröva de beslut som riksdagen har fattat. Det kan alltså behövas förändrade regler. Det kan också bli nödvändigt att sätta in stimulanser för att få bättre fart på verksamheten. När vi nu har plockat bort de ekonomiska stimulanser i form av räntebidrag och andra bidrag som fanns tidigare, har energisparandet naturligtvis underlättats av att det samtidigt skett en kostnadsökning som gör att det i dag är privatoch fastighetsekonomiskt mycket riktigt att vidta besparingsåtgärder. Men det innebär naturligtvis också att vi måste följa de här frågorna med uppmärksamhet. Och om sparmålet inte kan uppfyllas enligt de beräkningar som gjorts i propositionen måste naturligtvis åtgärder vidtas. Vi måste också räkna med, att när vi nu vidtar åtgärder som ger snabbt resultat, kan det mot periodens slut behöva vidtas åtgärder som kräver mera kapital för sitt genomförande. Det kanske också behövs ett stöd med utgångspunkt i ett samhällsekonomiskt resonemang för att det skall bli fastighetsekonomiskt riktigt att genomföra dem. Jag utgår från att med en positiv inställning och med instämmande i vad bostadsministern sade i sitt senaste inlägg, nämligen att det ute i landet finns ett mycket stort intresse av att delta, så har vi nu lagt grunden till ett bra samarbete i de energipolitiska frågorna, att verksamheten först och främst skall kunna ge ett bra resultat men också att det kommer fram ytterligare förslag till åtgärder som förbättrar verksamheten.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
Herr talman! Kjell Mattsson anser att han inte kan förstå vår reservation, och jag måste kanske förklara den för honom. Eftersom propositionen inte innehåller några som helst förslag på denna punkt, fyller ju skrivningen från utskottets sida inte något behov. Vad vi vill är helt enkelt att markera att vi inte accepterar en eventuell energihushållningslag. Att Kjell Mattsson inte förstår detta är minst sagt förvånande, mot bakgrund av att energihushållningsdelegationen har talat om det och centern och moderaterna där har en gemensam reservation som uttrycker vår motvilja mot en energihushållningslag. Därför är jag förvånad över Kjell Mattssons förvåning.
Herr talman! Får jag för undvikande av alla missförstånd säga att den kritik som vi socialdemokrater och jag själv framfört mot den ursprungliga sparplanen fortfarande i allt väsentligt är giltig. Det är mycket som har hänt därefter. Ett omfattande utvärderingsoch utvecklingsarbete har genomförts, bl.a. i energihushållningsdelegationen, där vi haft ett starkt inflytande. Det är så, som bostadsministern skriver i propositionen, att de förslag som nu redovisas bygger i första hand på energihushållningsdelegationens förslag. Och de avviker ju i långa stycken från den ursprungliga sparplanen, på så sätt att man där ansluter sig till synpunkter av stor betydelse som vi har framfört i partimotioner i flera år i sträck. Vi har arbetat för att få gehör för dem bl.a. i energihushållningsdelegationen, och det har vi alltså fått i stor utsträckning. När det gäller de konkreta förslagen är inte propositionen tillräcklig i fråga om genomförandedelen. Därför behövs, precis som Kjell Mattsson sade, arbetet i den parlamentariska kommittén och i energihushållningsdelegationen fortsättningsvis för att säkerställa kärnkraftsavvecklingen. Det är bara att beklaga att centern inte har utnyttjat sitt inflytande i regeringen för att se till att de förslagen har kommit tidigare.
Herr talman! Jag vill säga två saker till Kjell Mattsson. För det första har vpk yrkat avslag på proposition 133 i de delar där man uttalar sig beträffande inriktningen och omfattningen av energisparverksamhet i byggnader m.m. Vi har i stället angett en annan inriktning och framställt andra förslag i de delarna.

Det är detta vi har kritiserat, och vi har sagt att det inte är rimligt att på så lös grund dra slutsatsen att det behövs ett produktionstillskott av 2-3 TWh genom nybyggda vattenkraftstationer, för vilka tillstånd ännu inte lämnats. Vpk vill i stället att 1980-talets vattenkraftsutbyggnad skall utgå från en helt annan grund än de här grumliga beräkningarna av den s.k. normalårsproduktionen av vattenkraft. Det är denna kritik vi har framfört, och den står fast. Inte heller civilutskottet har i sitt yttrande anfört någon annan mening på den punkten, och det var från den utgångspunkten jag i mitt anförande tog upp detta i anslutning till proposition 90.
Herr talman! Knut Billing sade att han inte förstod centerpartiets inställning till frågan om energihushållningslag, eftersom vi gått med på utskottets skrivning på den här punkten. Jag konstaterar bara att man i utskottets betänkande inte har tagit ställning till om en energihushållningslag skall införas eller inte, utan man har bara noterat — precis som i propositionen — att energihushållningsdelegationen har framfört detta förslag. I propositionen har ju redogjorts för energihushållningsdelegationens arbete. Utskottets skrivning skall ses så, att utskottet bara har redovisat alla de förslag som varit uppe till diskussion. Vi konstaterar emellertid att några konkreta förslag inte har lagts fram från något håll i dessa sammanhang — naturligtvis inte heller från utskottets sida. Därför tycker jag att reservationen som sådan verkar överflödig. Birgitta Dahl säger att kritiken mot 1978 års beslut fortfarande står fast. Då vill jag bara konstatera att genom att socialdemokraterna nu röstar för de olika förslagen i civilutskottets betänkande, så ställer de sig bakom en proposition som i stort sett bygger på 1978 års sparplan och på det beslut vi fattade 1979. I beslutet från 1978 förutsatte man en utvärdering av besparingsåtgärderna — att man skulle ompröva dessa och de beslutade stödåtgärderna osv. för att se vilka effekter de hade fått. Jag konstaterar också att man hänvisar till den propositionen och beträffande målet säger att de bedömningar som gjorts var realistiska — vi har nu faktiskt möjlighet att höja målet ytterligare. I den propositionen talades också om nödvändigheten av att man successivt, efter hand som man vann erfarenheter, genomförde ändringar. Det är också precis vad som har gjorts under tiden. Så kommer man naturligtvis att göra även i fortsättningen. Jag vill bara slå fast att socialdemokraterna — trots den våldsamma kritik som riktades mot den proposition som lades fram 1978 och som naturligtvis berodde på resultatet av 1976 års val — nu, när det har gått några år, ställer sig bakom ett beslut i riksdagen som bygger på denna sparplan. Men vi har naturligtvis anledning att vara tacksamma för att vi har kommit fram till en större samstämmighet.
Herr talman! Om det är så att civilutskottets skrivning i sak inte spelar någon roll vad gäller en eventuell energihushållningslag, så kan man verkligen med fog hävda att det inte finns någon anledning att beröra frågan, särskilt inte om man har den uppfattningen att en energihushållningslag inte är nödvändig, vilket centerpartiet uppenbarligen har. Eller är det möjligen så att centern har ändrat uppfattning i den här frågan?
Herr talman! Om det förslag som vi nu skall ta ställning till vore i huvudsak samma sparplan som den vi presenterades vintern 1977-1978, skulle vårt ställningstagande naturligtvis inte vara sådant som det nu är. Låt mig för det första konstatera att det har skett väsentliga förändringar, första gången redan 1979 och därefter kontinuerligt. Så är också fallet med de förslag som nu läggs fram och som innebär att viktiga krav från vår sida tillgodoses. För det andra ger oss vårt krav på att det arbete, som borde ha utförts men som inte är klart, nu skall slutföras i en parlamentarisk kommitté och i energihushållningsdelegationen goda skäl för att hoppas på att energihushållningsverksamheten fortsättningsvis skall bli bättre än vad den tidigare varit. Utskottet föreslår nämligen att riksdagen skall besluta i enlighet härmed. Det är det förslaget som vi biträder, herr talman.
Herr talman! Alldeles oavsett kommitténs fortsatta arbetsuppgifter är det bara att konstatera att det är klart vilket beslut riksdagen skall fatta, i varje fall i vad gäller civilutskottets del av detta ärende, eftersom utskottet är överens om att tillstyrka de förslag som framläggs i propositionen. Dessa kommer därmed att vara grunden för arbetet under några år framöver. Kommitténs uppgift är inte att omedelbart gå in i detaljer i energipolitiken, utan att syssla med litet större frågor.

Herr talman! Jordbruksutskottet har haft att yttra sig över vissa frågor i energipropositionen. I första hand gäller det miljöoch naturresursfrågor. Jag har tagit till orda för att i de avseendena komplettera vad som framhållits av mina partivänner i näringsutskottet med några synpunkter. Försurningen av mark och vatten kan utvecklas till den största naturkatastrof vårt land stått inför. De senaste åren har vi fått täta rapporter om hur allt fler sjöar försuras. Tiotusentals sjöar är döda eller döende. Försurningen är nu inte bara ett hot mot naturen. Också det vatten vi dricker påverkas. Det sura vattnet löser ut giftiga tungmetaller i marken, som kadmium och kvicksilver. En ny forskningsrapport från Blekinge visar att försurningen i stora delar av Syd och Västsverige gått mycket snabbare än man hittills trott. Skogen och grödan påverkas också. Skogens tillväxt försämras och även jordbruket påverkas. Försurningen i Sverige orsakas till stor del av nedfall av svavel som kommer från kontinenten. Vi drabbas hårdare än ursprungsländerna, eftersom vi har kalkfattig mark med låg motståndskraft mot försurningen. På kort sikt kan sjöar och åkrar kalkas. Men det är dyrt och löser inga problem på längre sikt. Den socialdemokratiska regeringen föreslog i en proposition 1976 riksdagen ett program för att motverka försurningen. Då en betydande del av luftföroreningarna kommer från andra länder, förutsattes i detta program aktiva insatser från Sveriges sida på det internationella planet för att förmå våra grannar att delta i denna viktiga miljövårdsinsats. Vi har förgäves i oppositionsställning år efter år försökt förmå den borgerliga regeringen att fullfölja det arbete med att träffa bilaterala avtal med i första hand länderna runt Östersjön som den socialdemokratiska regeringen påbörjade. Först i år har jordbruksministern vaknat till insikt om att sådana avtal skulle kunna vara värdefulla. Han har ju nu aviserat att han skall göra en resa runt i Europa, förhoppningsvis för att försöka träffa sådana avtal. I den socialdemokratiska propositionen utgick vi ifrån att en av förutsättningarna för att Sverige skulle lyckas förmå andra länder till insatser mot luftföroreningarna var att vi själva var beredda att sopa rent framför egen dörr. Vi kan rimligtvis inte kräva hårdare regler av andra länder än dem vi ställer upp för oss själva. Våra regler för svavelutsläppet är således inte bara en fråga om hur mycket som släpps ut från svenska anläggningar, utan i hög grad en förutsättning för att påverka de stora svavelutsläppen på kontinenten. Det är därför som man med förvåning och stor oro tar del av den energiproposition som den borgerliga regeringen lagt på riksdagens bord. Regeringspropositionen slår upp portarna på vid gavel för en nära nog oplanerad kolintroduktion samtidigt som man försvagar i stället för skärper skyddet för miljön. Hitintills har prövningen enligt miljöskyddslagen inneburit att koleldade anläggningar har tvingats vidta relativt omfattande skyddsåtgärder inkl. krav på avsvavling. Södertälje kan vara ett exempel på detta. Naturvårdsverket har i sina krav för koleldade anläggningar tillämpat riktlinjer som i väsentlig grad överensstämmer med de normer som är på väg att accepteras på kontinenten, exempelvis i Västtyskland. Man har krävt dessa normer för anläggningar med större utsläpp än 400 ton svavel per år. I energipropositionen vill jordbruksministern flytta upp denna gräns till 2 100 ton. Effekten av regeringens proposition skulle bli att huvuddelen av svenska koleldade värmeoch kraftvärmeverk under 1980-talet skulle slippa avsvavlingsanordningar. De skulle tillåtas att släppa ut mer än dubbelt så mycket svavel som förmodligen kommer att accepteras i Västtyskland. Endast på det tre största orterna i Sverige skulle avsvavlingsanläggningar behöva komma i fråga med regeringens förslag, men också här skulle det vara möjligt att slippa krav på avsvavling genom att man valde att inom ett större regionalt fjärrvärmenät anlägga fler eldningsanläggningar. Hur har jordbruksministern tänkt sig att argumentera när han far runt i Europa för att uppmana andra länder att vidta större försiktighetsmått när det gäller att klara försurningsproblemen, om riksdagen ansluter sig till den kolpolitik som den svenska regeringen nu företräder? Hur kän regeringen ett år efter folkomröstningen så grundligt omvärdera de risker som är förknippade med kolet ur miljösynpunkt och som alla då var angelägna om att understryka och värja sig emot? Jordbruksutskottet har haft att yttra sig till näringsutskottet över miljökonsekvenserna av regeringens proposition. Den borgerliga majoriteteni utskottet har accepterat regeringens uppläggning. Socialdemokraterna i utskottet har reserverat sig mot förslaget med hänsyn tagen till miljökonsekvenserna. Vi slår i vårt yttrande fast att med kolanvändning innebär utsläppen av svavelföroreningar, tungmetaller, kväveoxider, cancerframkallande kolväten, klimatpåverkande koldioxider och produktionen av en stor volym av giftig aska stora risker för människors hälsa och miljö. Vi är medvetna om att vi måste utnyttja kolet i viss omfattning men att det av nyss redovisade skäl är viktigt att introduktionen sker med stor försiktighet, såsom också understrukits av näringsutskottets talesman Hugo Bengtsson tidigare här i kammaren. Skulle marknadskrafterna släppas fria i det här sammanhanget, skulle kolet dessutom komma att tränga undan möjligheterna att utveckla inhemska förnybara alternativ. Det skulle innebära att vi skulle sätta oss fast i ett kraftigt ökat kolberoende. Med hänsyn tagen till de risker för miljön som för landet totalt är förknippade med förbränning av kol är det nödvändigt med en samlad bedömning av alla ansökningar om koleldade anläggningar. Regeringen måste snarast möjligt presentera en plan för hur fördelningen mellan t.ex. kol och inhemska bränslen skall göras för att ersätta oljan. Sådana förändringar i lagstiftningen måste genomföras att denna samlade bedömning av ansökningarna kan komma till stånd. Vi konstaterar att regeringens i propositionen presenterade förslag innebär en kraftig försämring i jämförelse med naturvårdsverkets uppfattning när det gäller att begränsa utsläppen från de koleldade anläggningarna. Den borgerliga majoriteten i näringsutskottet har tagit ett steg i vår riktning, men det är ett för kort steg för att vara acceptabelt ur miljösynpunkt. Vi anser därför att riksdagen hos regeringen bör begära att den i samband med att en plan för kolintroduktionen presenteras också framlägger skärpta bestämmelser beträffande miljökraven och att man i avvaktan på sådana bestämmelser från regeringens och myndigheternas sida tillämpar den skärpta praxis som bl.a. kom till uttryck i samband med prövningen av Södertäljeanläggningen. Den begränsning av svavelutsläppen som statens naturvårdsverk krävt vid nya anläggningar måste vara målsättningen för våra ansträngningar i dessa sammanhang, om vi vill söka förhindra den naturförstörelse som hotar. Samma målsättning har kommit till uttryck i bl.a. fru Hambraeus motion. Vi anser också, i likhet med vad som uttalas i motion 1975, att förvaringen av avfall från koleldade anläggningar kommer att kräva betydande markarealer som förfular landskapsbilden och som riskerar att hota grundvattnet genom att tungmetaller m.fl. föroreningar löses ut i regnvatten. Enligt vår mening bör regeringen också låta kartlägga tänkbara deponeringsplatser för kolavfall. Forskningsinsatser bör frigöras för att utröna i vilken mån detta avfall kan nyttiggöras. Med anledning av en motion till 1978/79 års riksmöte begärde riksdagen att en plan skulle utarbetas rörande en långsiktig uppbyggnad av naturvårdsverkets resurser för bl.a. metodutveckling, tillståndsgivning och kontroll av de hälsooch miljöeffekter som utsläpp av föroreningar från olika bränslen, främst kol, ger upphov till. Någon sådan plan har ännu inte lagts fram. Socialdemokraternai jordbruksutskottet har i sitt yttrande till näringsutskottet understrukit angelägenheten av att detta riksdagens beslut genomförs av regeringen. Eftersom vi nu har fått en ny regering igen, vore det värdefullt om riksdagen upprepade sitt tidigare krav genom att ansluta sig till reservation nr 21 i näringsutskottets betänkande under rubriken Statens naturvårdsverks anläggning i Studsvik. Jordbruksutskottet har också haft att uttala sig om användningen av skogsråvara i energisammanhang. Vi är alla starkt medvetna om att en av svårigheterna som möter oss när det gäller att uppnå en lönsam ekonomisk utveckling är den brist på virkesråvara vi kommer att ha under den virkessvacka som väntar framöver. Vi har redan nu fått uppleva hur råvarubrist skapat närmast kaotiska förhållanden inom skogsindustrin. Det skulle därför vara närmast upprörande om vi inte nu försökte gardera oss emot att vi genom en okontrollerad utbyggnad av eldningsanläggningar skulle förvärra dessa svårigheter. Industriministern, som har ansvar både för skogsindustrins utveckling och för regionalpolitiken i dessa sammanhang, har i sin industripolitiska proposition avslöjat att han saknar sinne för dessa problem. Han vill i stort sett lösa dem genom att låta marknadskrafterna verka. Statsministern har i dag anslutit sig till samma synsätt och filosofi. Detta recept innebär att vi riskerar en ytterligare skärpning av råvarubristen och därmed en fortsatt planlös utslagning av skogsindustrier, med svåra konsekvenser för många anställda och hela bygder. Förgäves har både skogsindustriföretagen och de anställdas organisationer försökt få regeringen att förstå att en okontrollerad utbyggnad av vedeldningsanläggningar kan komma att innebära att också sådan råvara som skogsindustrin behöver kommer att ryka med i anläggningarna. Då vi socialdemokrater vet vilken betydelsefull roll skogsindustrin spelar i vår ekonomi och vilka värdefulla arbetstillfällen det gäller, har vi krävt en ordning enligt vilken tillståndsprövning för sådana anläggningar bör ske. Den form av tillståndsprövning det här är fråga om finns redovisad i den socialdemokratiska reservationen nr 11 i näringsutskottets betänkande. Herr talman! Att trygga vår försörjning med energi och samtidigt hushålla med naturresurser och skapa ett gott skydd för människor och miljö är en av de viktigaste uppgifterna vi har framför oss. Regeringens förslag är på de punkter jag här har redovisat oacceptabla. Jag yrkar därför bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer som är fogade till näringsutskottets betänkande.

Jag förutsätter att den svenska regeringen kommer att arbeta för att detta krav skall förverkligas.

Herr talman! Svante Lundkvist ger en mycket målande bild av de vådor som följer med svavelutsläpp, förorsakade av eldning med olja och kol. Jag tror inte att vi i den här kammaren har några svårigheter alls att vara överens med honom om nödvändigheten av att förbättra miljön. Detta är också målet för utskottets hemställan, och jag vill erinra om att vid bifall till denna — i kombination med de åtgärder som redan vidtagits — torde svavelhalten i Sverige komma att minska till hälften fram till 1990. Det är ett bra steg i rätt riktning. Att vi skall använda kol beror i och för sig inte på någon kärlek till den varan, utan syftet är att den skall ersätta oljan. Då kan vi konstatera, Svante Lundkvist och jag, att oljans skadeverkningar är större än kolets. Trots de mycket stränga krav som ställs på oljan i Sverige blir svavelutsläppet vid en fortsatt användning större än det skulle bli om vi övergick till kol. Socialdemokraterna godtar den energibalans som regeringen ställt upp. De säger: Så här mycket kol skall vi ha in. Det är viktigt, värdefullt och bra, : för vi måste ersätta oljan. Då måste man också se till att vi har förutsättningar att få in det kolet. Skall vi få det måste det ges klarhet i vilka krav som skall gälla för kolet. På den punkten lämnar oss den socialdemokratiska reservationen i total ovisshet. Vilka krav ställer Svante Lundkvist på kolet? Han säger att regeringen måste återkomma. Tala i stället om för oss vilka miljökrav Svante Lundkvist själv tycker skall gälla. Det vore önskvärt. Jag vill också säga att till den lätta förvirringen i fråga om den socialdemokratiska kolpolitiken f.n. bidrar naturligtvis de krav som socialdemokraterna ställer på ett fördjupat studium av en central kolhamn i Landskrona. Vad är innebörden av det? Å ena sidan säger Svante Lundkvist och andra ledamöter av jordbruksutskottet att vi skall vara oerhört försiktiga — så försiktiga att vi riskerar att få använda olja och därigenom få en sämre miljö än vi annars skulle fått. Å andra sidan vill man ha en central kolhamn. Det tyder på en väldig vilja att acceptera en långt större kolintroduktion än den majoriteten i utskottet går med på. Denna osäkerhet och oklarhet, detta försök som socialdemokraterna gör att tillgodose alla opinioner, vinner inte respekt.

Herr talman! Jag åhörde den debatt som Hadar Cars tidigare hade med Hugo Bengtsson. Nu gör han ett nytt försök att blanda bort korten i det här sammanhanget. När Hugo Bengtsson hade talat om kolhamnen försökte Hadar Cars göra gällande att socialdemokraterna plötsligt hade en högre ambition då det gällde mängden kol som skulle importeras. Så är inte fallet. Det framgår av handlingarna i målet. Det är en annan sak att man kan finna det fördelaktigt, liksom oljeersättningsdelegationen gjorde, att få denna typ av centraliserad import. Sedan säger Hadar Cars att om vi inte är litet mer oförsiktiga — eller ganska mycket mer oförsiktiga — när det gäller miljön och har mildare anspråk beträffande de bestämmelser som skall gälla för att motverka riskerna med kolet, så får vi inte in det kol vi behöver. Jag vågar påstå att Hadar Cars här är oerhört pessimistisk. Vi har år efter år, när vi drivit en aktiv miljöpolitik i det här landet, kunnat konstatera att vi i stället för att komma i bakvatten har kunnat ligga i förtur när det gällt att utveckla t.ex. en ny teknik. Det har inte bara vi själva haft nytta av utan vi har också kunnat exportera tekniken åt annat håll. Jag skulle förmoda att Hadar Cars vet att den anläggning som skall byggas i Södertälje kommer att fungera som en referensanläggning för det svenska företag som har levererat den. Den har redan gjort det möjligt att sälja ytterligare en anläggning till USA. På det här sättet arbetade vi också när det gällde andra miljöfrågor. Genom att ligga i täten med miljökraven kunde vi, på basis av våra egna miljökrav, utveckla en teknik som har gjort det möjligt för oss att också ligga i täten vid försäljningen av denna teknik. I stället för att lägga oss i bakvatten, som Hadar Cars och regeringen vill göra, och vara mindre förutseende beträffande miljökraven — och därigenom förlora möjligheterna att utveckla vår egen teknik och skapa en marknad för svenska företag — bör vi naturligtvis försöka hålla oss kvar i täten och driva utvecklingen. Det betyder så mycket för oss själva, bl.a. med hänsyn tagen till vår ogynnsamma situation när det gäller försurningstendenserna. Det betyder också mycket för oss att kunna utveckla svensk teknik och ge svensk industri sysselsättningstillfällen.

Herr talman! När man lyssnar på Svante Lundkvists inlägg kan man få en känsla av att kommuner och företag står i kö för att köpa in stora mängder kol till Sverige och att det gäller att på alla sätt se till att bromsa denna expansiva strävan att ersätta olja med kol. Men detta är inte verkligheten, Svante Lundkvist. Verkligheten är den att man på grund av att man under lång tid inte har använt kol i Sverige är mycket försiktig. Man är osäker. Man vet inte vad som kommer att gälla. Man vet inte varifrån man skall få kol. Man vet inte hur man skall hantera kol. Alla dessa problem måste övervinnas, om vi skall kunna få kommuner och andra att våga göra de satsningar som ger oss den oljeersättning med hjälp av kol som vi gemensamt sätter upp som ett mål för 1990. Om man därtill lämnar kommuner och företag i osäkerhet om vilka miljökrav som kommer att gälla, tror jag att det ytterligare kommer att försvåra kolintroduktionen. Risken blir då påtaglig att vi inte kommer att få den oljeersättning som vi ju gemensamt eftersträvar. Konsekvensen av det blir i sin tur inte bara att vi får ytterligare svårighet att klara våra utlandsbetalningar och att statsskulden därmed ökar utan också att vi får en sämre miljö, eftersom oljan ger en större svavelmängd än vad kolet gör med de krav som utskottet anger. Jag tycker att Svante Lundkvist bör begagna tillfället att klarare ange exakt vad det är för krav som socialdemokratin ställer upp. Han undvek det inte bara i sitt huvudanförande utan också i sitt andra inlägg. Precisera vad det är för åtgärder som socialdemokraterna vill vidta! Tala inte bara allmänt om att kraven måste skärpas, att regeringen måste återkomma, utan redogör för socialdemokratins uppfattning! Säg klart ut: Vi tycker att dessa krav skall tillämpas nu med en gång. Då har vi någonting att utgå ifrån — det har vi inte haft hittills. Sedan är det klart, Svante Lundkvist, att det inte behövs någon central kolhamn vid en försiktig kolimport. Därför har vi bedömt att det inte finns någon anledning att gå vidare med den frågan. Det är lika klart att socialdemokraternas krav på att frågan om en sådan hamn nu skall utredas hos många väcker en oro för vart socialdemokratin är på väg. Är det en massiv insats av kol i slutet av det här årtiondet som socialdemokratin tänker sig? Om inte — varför kräver man då ett fortsatt studium av frågan om en central kolhamn?

Herr talman! Det sista var väl ett överdrivet försök att utveckla en grov demagogi, om Hadar Cars verkligen vill göra gällande att vi socialdemokrater — mot bakgrund av vad vi har redovisat i våra reservationer — vill driva fram en oförsiktig kolintroduktion. Om vi följer regeringens och utskottets förslag, kommer det att råda ovisshet — kommunerna vet inte om vi kommer att ställa de miljökrav på anläggningarna som är nödvändiga eller ej.

Det är i så fall en helt orimlig inställning. Men det är på det sättet som regeringens och utskottets förslag kommer att verka. Sedan efterlyste Hadar Cars, eftersom han tydligen inte hade hört på mig, en mer konkret ståndpunkt när det gäller vad vi syftar till. Då skall jag upprepa vad jag sade i mitt inledningsanförande. För det första sade jag: Vi menar att riksdagen hos regeringen bör begära att regeringen, i samband med att en plan för kolintroduktion presenteras, också framlägger skärpta bestämmelser beträffande miljökraven och att man i avvaktan på sådana bestämmelser från regeringens och myndigheternas siaa tillämpar den skärpta praxis som bl.a. kom till uttryck i samband med prövningen av Södertäljeanläggningen. Vilka krav som ställdes där lär inte vara så svårt att ta reda på. För det andra sade jag: Den begränsning av svavelutsläppen som statens naturvårdsverk krävt för nya anläggningar måste vara målsättningen för våra ansträngningar i dessa sammanhang, om vi vill söka förhindra den naturförstörelse som hotar. Detta sade jag i mitt första inlägg.

Herr talman! Utnyttjande av inhemska energikällor har under de senaste åren debatterats livligt, och detta finns väl inget att invända emot, men ännu bättre hade det varit om ord hade följts av handling. Här skulle samhället ha möjlighet att ta sådana initiativ att dessa energikällor kan användas på ett för samhället vettigt sätt och att samhällsviktiga frågor såsom miljöaspekter, regionalpolitiska aspekter och sysselsättningsaspekter kan få en allsidig prövning. Men detta blir tydligen inte fallet. Åter överlämnas ansvaret för och initiativet till utvecklingen på detta område till de s.k. fria marknadskrafterna. Detta kommer att skapa problem för framtiden. I en del fall är frågan om inte problemen redan uppstått. Ett av de alternativa bränslen som i dag är aktuella är vedråvara. Man får nästan intrycket att detta till en del innebär en historisk upptäckt, nämligen att ved går att elda med. Men ved har ju alltid använts. Den torde vara vår äldsta energikälla. Att sedan miljontals kubikmeter ved fått ruttna upp i våra skogar under de senaste årtiondena, på grund av att vi har kunnat köpa billig olja, är också ett faktum. Nu skall alltså en del av den olja vi använder ersättas, bl.a. av vedråvara — en återgång till en gammal beprövad energikälla, till vilken ett stort intresse finns knutet. Det är framför allt i kommunerna som man nu planerar för värmeverk, där flis och skogsavfall skall användas. Framför allt i Norrlandskommunerna ser man fördelar med detta. Det skapar ny sysselsättning, och med stigande oljepriser ser man också ekonomiska fördelar för framtiden. Att det sedan även blir positivt för skogsvården, bl.a. genom ökad röjning, gör ju inte saken sämre. Men nu höjs kraftiga röster mot en sådan utveckling. Skogsindustrin befarar att råvara lämpad för industrin skall eldas upp i dessa värmeverk. De mest kritiska kräver att ekonomiska bidrag till byggandet av dessa värmeverk skall stoppas. Också hos de anställda inom skogsindustrin finns en oro över hur råvaran i framtiden kommer att användas. De skrivningar som finns i propositionen om hur en sådan konflikt, eller problemet med fördelningen av råvaran, skall lösas har på inget sätt undanröjt dessa farhågor. Detta anser vi vara mycket olyckligt, och det är att helt i onödan skapa konfliktsituationer, till skada för alla intressen. Med nuvarande förhållande finns risk för att utbyggandet av energianläggningar bromsas upp eller förhindras på grund av den oro som finns inom skogsindustrin. Denna oro kan alltså i sig själv skapa problem i skogsindustrin. Det är mot denna bakgrund som vårt parti i en motion krävt vissa regler och viss tillsyn av att dessa regler följs när det gäller fördelningen av råvaran mellan energianvändning och skogsindustri. Vi menar att samhället måste ta snabba initiativ för att få till stånd en bra utveckling på detta område. Ingen vet var vi hamnar om prismekanismen skall styra fördelningen av vedråvaran. Därför yrkar jag bifall till motion 1980/81:214. Det finns alltså klart uttalade farhågor och en oro när det gäller fördelningen av vedråvara. Det synes som om konfliktsituationer skulle komma att uppstå även när det blir fråga om exploatering av torven. I vår motion pekar vi på att det finns risk för att det blir en kapplöpning mellan olika intressen för att exploatera t.ex. de mest lönsamma torvfyndigheterna. Frågan är om inte risken redan övergått till verklighet; rapporter från olika delar av landet ger en antydan om det. En mängd bolagsbildningar ser dagens ljus, oroliga kommunalmän och kvinnor står frågande och undrar vart det bär hän. Åtminstone i Norrlands inlandskommuner fanns och finns stora förhoppningar om nya arbetstillfällen, om en planerad exploatering av torvtillgångarna, som tar hänsyn till miljöintressen. Nu kan man befara att möjlig framställning eller förändring sker på annat håll, eller inte alls, i likhet med vad som hände när skogstillgångarna började exploateras. Här hade samhället möjlighet att redan i inledningsskedet inordna exploateringen och användningen i en samhällelig planering. Men som framgår av propositionen överlåts exploateringen i stor utsträckning till privata initiativ, vilket vi inte anser acceptabelt. Vi menar att exploateringen och hanteringen av de inhemska bränslena måste ställas under samhällets kontroll genom att regionala bränslebolag med statligt och kommunalt inflytande bildas för att handha utvinning, transporter och användning. I detta sammanhang vill jag påminna om den motion om utnyttjande av fasta bränslen i skogslänen som vi väckte vid förra riksmötet. Utgångspunkten för den motionen var det omfattande utredningsarbete som genomförts i Västerbotten. Finansieringen av detta utredningsarbete skedde genom nämnden för energiproduktionsforskning. Som administratör har utvecklingsfonden i länet fungerat. Vi hemställde om särskilda medel för de projektsförslag som där utarbetades och yrkade att forskning rörande miljöeffekter skulle bedrivas jämsides. Vi skulle då ha fått flera pilotprojekt, och erfarenheterna av dem skulle ha kunnat komma övriga delar av landet till godo. Den målsättningen var också uttalad att verksamheten skulle kunna tjäna som förebild för andra. Tyvärr ställde sig riksdagen avvisande till detta förslag. Nu har viss verksamhet på detta område ändå kommit i gång genom satsningar på regional nivå. Naturligtvis hade det varit utomordentligt bra, om en rejäl satsning hade gjorts. Att det gjorts en tempoförlust i utvecklingsarbetet är klart. Herr talman! Riksdagen har beslutat att en försöksanläggning för framställning av metanol skall startas. Ännu har inget beslut fattats om vilken plats i vårt land den aktuella försöksanläggningen skall förläggas till. Många platser har varit aktuella. En sådan försöksanläggning användes bl.a. som lockbete när Sakabs anläggning skulle lokaliseras. Vi anser att en skyndsam försöksverksamhet även på detta område är nödvändig. Bertil Måbrink har i en motion föreslagit att denna försöksanläggning skall lokaliseras till Söderhamn. Som skäl för detta har anförts att denna kommun har drabbats hårt av nedläggningar och minskningar av antalet anställda. Här finns också god tillgång på den råvara som är aktuell i sammanhanget. Vidare finns lämpliga fabrikslokaler tillgängliga för försöksanläggningen. Kommunen har också från första början uttalat att den vill ha anläggningen. Vi anser det viktigt att försöksanläggningen kommer i gång. Det skulle också innebära att framställning i större skala av metanol påskyndades och att flera orter senare skulle komma i fråga för sådan produktion. Jag ber att få yrka bifall till motion 1980/81:390. I detta betänkande behandlas också en motion av Eivor Marklund m.fl. Motiveringen återfinns i en annan motion, motion 1100 om produktionsavgifter på vattenkraft. Där har vi tagit fasta på en samstämmighet som råder om att de s.k. övervinsterna vid äldre vattenkraftverk skall dras in. Angelägenheten härav har poängterats tidigare i debatten. Vi anser att dessa medel skall tillföras dels en central fond, dels regionala fonder och att medlen bör användas för att utveckla basnäringar. Det innebär att betydande medel skulle återföras till de regioner där vattenkraften exploateras och att ett regionalt inflytande över dessa medel kommer till stånd. Vi anser också att det bör utredas om även Vattenfalls övervinster skall överföras till dessa fonder. I motion 1980/81:1101 föreslås att riksdagen hemställer hos regeringen om en sådan utredning. Jag yrkar bifall till densamma.

Herr talman! Det verkar som om energifrågan nu har kommit in i ett lugnare politiskt läge än tidigare. Folkomröstningen resulterade i att svenska folket bestämde sig för att kärnkraften skall vara en parentes. Det var ett betydelsefullt beslut. År 2010 skall det sista aggregatet vara taget ur drift. Såvitt jag förstår är detta internationellt sett ett unikt beslut. Jag tror att alla initierade är på det klara med att detta är en stor och svår uppgift. Avvecklingsplanen innebär både att oljan skall minimeras och att kärnkraften skall bort och i stort sett ersättas av inhemska och förnyelsebara energislag. Ingen annan uppgift är viktigare i dagens läge än att vidta kraftiga åtgärder för att denna avvecklingsplan skall kunna fullföljas. Det är förvånande att den gamla regeringen inte tillsatte en politisk energiminister ur de partier som stod för avvecklingen, eftersom detta i första hand är en politisk fråga av stor räckvidd. Men det förvånar ännu mer att regeringen Fälldin III helt saknar en särskilt tillsatt energiminister. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att regeringen inte tar tillräckligt allvarligt på energifrågan och kärnenergins avveckling. Vi har en tidsram. De avgörande åren ligger i början. Det är då inriktningen avgörs. Ingenting är viktigare än att avvecklingsplanen från linje 2 fullföljs med stor kraft och bestämdhet. Vistår alltså inför kravet att bygga upp ett långsiktigt energisystem som för det första innebär avveckling av kärnkraften, för det andra inte tär på miljön och för det tredje bygger på varaktiga och förnyelsebara energikällor. Det framtida energisystemet skall fungera utan kärnkraft och med liten koloch oljeanvändning. För detta behövs — som har framförts i flera tillfällen vid dagens debatt — vissa inslag i energipolitiken. Vi behöver bl.a. ett bolag som kan driva det statliga engagemanget i uppbyggnaden av en marknadsorganisation för inhemska bränslen. Vi behöver kommunal energiplanering, som Birgitta Dahl särskilt påpekat. Detta är oerhört viktigt, eftersom det finns risk att många tekniker och framför allt industrin inte tar avvecklingen riktigt på allvar. Den politiska styrningen måste bli bestämd på den här punkten. Den kommunala planeringen måste vidare samordnas med den centrala. Det betyder att kommunerna behöver energipolitiska program. Kommunerna behöver ett nytt och samlat regelsystem. De kommunala och kooperativa bostadsföretagen bör kunna spela en väsentlig roll i den kommunala energihushållningen. En av de allra viktigaste frågorna är naturligtvis energihushållningen. Det kan vara svårt med detta i ett läge där elenergin är god, men arbetet med och beredskapen för en energihushållning måste vara omfattande. Vi får inte manövrera oss in i ett läge där vi tvingas till beslut senare som står i motsatsställning till avvecklingsplanen. När diskussionen om uranbrytning var uppe under folkomröstningskampanjen sades det ganska tydligt att frågan inte var aktuell, eftersom vi hade avtal eller kunde få avtal om import av uran under hela tiden fram till år 2010. Jag vill att vi står fast vid detta. Det betyder bl.a. ett nej till Pleutajokk. Ingenting har inträffat som skulle tvinga oss till uranbrytning. Att jag, herr talman, inte vill säga definitivt nej, som centerpartisterna gör i reservation 12, beror på att det kan uppkomma en situation då vi tvingas att bryta, t.ex. på grund av avspärrning. Har vi bestämt oss för att ha kärnkraft fram till år 2010, bör vi också hålla den vägen öppen. I annat fall kan vi kommaii den situationen att vi i dag fattar ett definitivt beslut som sedan inte håller i en svår situation. Jag har, herr talman, på denna punkt inget annat yrkande än utskottsmajoriteten, men jag har velat göra denna markering i fråga om uranbrytning. Kolet är oljans ersättning. Det vore emellertid olyckligt om vi skulle råka iniettstarkt kolberoende, bl.a. av miljöskäl. Bl. a. bör —som det sägs i en av reservationerna, nr 5, från socialdemokratiskt håll — importlicenser införas, så att vi får kontroll över kolanvändningen. Det är mycket som dess bättre, herr talman, talar för att de förnyelsebara energikällorna kommer att lämna väsentliga bidrag till energiproduktionen redan under 1990-talet. Dit hör torven. Dit hör restprodukter av skogsavverkning. Dit hör vattenkraften, som bör byggas ut mer. Och dit hör vindenergin. Den senare är f. n. i ett stadium av forskning och utveckling. Den kan emellertid också så småningom ge väsentliga tillskott till energiprogrammet. Och det finns andra möjligheter som säkert kommer fram under resans lopp. Det är viktigt att vi får den kommission som vi begärt i den socialdemokratiska motionen och som utskottet har förordat. Det är också väsentligt att den tar tag i alla de frågor som är aktuella och driver dem. Och framför allt är detta inte en kommitté som skall göra en ny utredning, utan en kommitté som skall arbeta kontinuerligt och komma med förslag om åtgärder. Det är ändå ganska mycket som talar för att samhället skall klara omställningen fram till år 2010. Ingenting är viktigare — jag vill än en gång understryka det innan jag slutar mitt anförande — i energioch kärnkraftsfrågan än att avvecklingsplanen från linje 2 i folkomröstningen omsätts i handling. Det är ju på detta som trovärdigheten hos både politikerna och folkomröstningsinstitutet. hänger.

Herr talman! Jag upprepar vad jag sagt tidigare i mitt inlägg: De närmaste åren är de viktigaste i det här arbetet.

Herr talman! Jag måste medge att jag kanske inte är lika övertygad som Evert Svensson om att vägen till framgång i energipolitiken ligger i ett ännu större politiskt inflytande över de energifrågor som har slitits sönder och samman av politiska stridigheter under de senaste åren. Apropå Evert Svenssons anförande vill jag också i all stillsamhet påpeka att vad näringsutskottet har gjort med det socialdemokratiska kravet på en parlamentarisk kommission, som skulle arbeta för evigt, är att i stället förorda en parlamentarisk kommitté med uppgift att analysera och lägga fram förslag till åtgärder som sträcker sig bortom det perspektiv som propositionen i övrigt behandlar. Jag ber nu, herr talman, att få säga några ord till försvar för den elektriska strömmen. Det var en uppgift som socialdemokratin tidigare med stor ära tog på sig — att försvara de möjligheter som den elektriska strömmen ändå har inneburit för vårt land. Få företeelser har ju så revolutionerat det svenska samhället som introduktionen av elektriciteten som ett ändamålsenligt sätt för distribution av energi. I ett slag möjliggjordes plötsligt överföringar över långa avstånd till begränsade kostnader. Energin kunde produceras där det framstod som mest fördelaktigt att göra detta, oavsett var denna energi till slut skulle komma att förbrukas. I dag står elenergin för 20-25 26 av den totala energianvändningen i vårt land, och andelen ökar trots att elektriciteten beskattas hårdare än annan energi. Straffbeskattningen avråder således inte människor från att uppskatta dess värde och flexibilitet. För bara några år sedan föreföll vi alltså vara ense om att el som energiform inte var någonting som borde bekämpas. Tvärtom sades det, när riksdagen tog sitt förra övergripande energibeslut 1975, att även om vi siktade till att plana ut ökningen av energiförbrukningen i samhället, var det både acceptabelt och angeläget att tillåta elenergiandelen av vår totala energiförsörjning att fortsätta att öka. Men sedan blev det av någon förunderlig anledning likhetstecken mellan kärnkraft och elektricitet för somliga. Jag kan, herr talman, förstå och till stora delar också respektera de motiv som för somliga ligger bakom motståndet mot kärnkraften. Men jag kan inte förstå och jag kan inte respektera varför tveksamhet till kärnkraften skall leda till en fullständig blockering när det gäller att utnyttja de möjligheter som elektriciteten som energiform — faktiskt kärnkraften alldeles förutan — fortfarande erbjuder. Den negativism mot elenergin som enligt min mening saknar allt förnuft förefaller vara drivfjädern bakom idéerna om förbud mot direktverkande elvärme. Resonemanget bakom dessa förbudsidéer förefaller vara att avvecklar vi inte behovet av den elektriska strömmen, så klarar vi aldrig att avveckla kärnkraften. Eller annorlunda uttryckt: Skulle vi behöva offra barnet för att bli kvitt badvattnet, kan väl detta inte hjälpas. Bakom önskemålet att förbjuda elvärme och de bevekelsegrunder som ligger bakom detta framgår indirekt och i förbigående ett medvetande om elens i allmänhet och kärnkraftselens i synnerhet konkurrenskraft. Så fördelaktig befarar man alltså att elen skall bli för uppvärmningsändamål att särskilda restriktioner känns påkallade. Enligt min mening borde vi ägna mindre tid åt att införa förbud gentemot sådant som är ekonomiskt fördelaktigt till förmån för alternativ som inte i sig själva framstår som konkurrenskraftiga. Men tanken, herr talman, på förbud mot direktverkande elvärme som ett naturligt utflöde av resultatet av folkomröstningen om kärnkraften bygger på fler tankefel än så. Folkomröstningen förra året gällde kärnkraften, inte elektriciteten. Det är visserligen så att avvecklar man den elektriska strömmen, så ökar naturligtvis förutsättningarna för att man också lyckas med avvecklingen av kärnkraften. Men frågan är bara till vilket pris för land och folk. Däremot är det faktiskt inte så att något direktelvärmeförbud är nödvändigt för att göra kärnkraftsavvecklingen möjlig, när de nuvarande kärnkraftsaggregaten tjänat ut, hur man nu, apropå början av debatten här i förmiddags, från olika politiska utgångspunkter väljer att ange denna tidpunkt. Folkomröstningens resultat innebar att tid kommer att ges för de nödvändiga övervägandena om vårt lands framtida energisystem som dagens bristfälliga kunskap om nya energikällor faktiskt kräver. Reaktorerna skall inte, såsom linje 3 i folkomröstningen förespråkade, snabbavvecklas. Vi skall använda vad vi beslutat oss för att använda, och tur är nog det. Vad som skall komma efter de nuvarande kärnkraftsaggregaten vet vi inte i dag. En del kol lär det emellertid komma att bli. En del flis blir det säkert och torv dessutom. Kanske kan solenergin till en del komplettera tillsammans med ett och annat vindkraftverk. Mera vattenkraft klarar man sig säkert heller inte utan. Men mera precis än så här är det nog svårt att vara, om man gör anspråk på att tala med utgångspunkt i ett hyggligt faktaunderlag. Men, herr talman, hur man mot den här osäkra bakgrunden kan vara så säker på att en begränsning av elenergiefterfrågan är nödvändig för att kärnkraften skall kunna avvecklas när den tiden kommer förstår jag inte. Åtskilliga av de energislag som kan komma att ersätta kärnkraften en gång kan ju väl så effektivt och fördelaktigt användas för att producera elektricitet. En del ärt.o.m. isolerade till att producera just elektricitet och inte värme. Hur kan man i dag vara beredd att hävda att de nya energiförsörjningsmöjligheterna skall användas för att producera värme snarare än elektrisk ström? Åtskilligt av det som skulle kunna ersätta dagens kärnkraftsaggregat kan alltså komma att producera just elektricitet. Från denna utgångspunkt förefaller ingrepp mot direktverkande elvärme vara något mindre välbetänkta. Men, herr talman, även om de som anser elanvändningen vara ett hot mot en önskad kärnkraftsavveckling får rätt i sina farhågor, får de till slut fel i alla fall. För även om vi i framtiden kommer att använda mindre el än i dag, är det fortfarande välmotiverat att använda direktverkande elvärme under 1980 talet. Så konkurrenskraftig är nämligen den elektriska strömmen att den som nu satsar på direktelvärme för att på 1990-talet måhända byta till någonting annat ur ekonomisk synvinkel ändå gör en god affär. Varför — frågar man sig då skall människor förvägras att under dessa omständigheter dra nytta av de obestridliga fördelar som direktelvärmen ändå medför? Herr talman! Energidebatten såsom den har förts under de senaste åren har varit nyttig från många utgångspunkter. Flera människor har lärt sig mera om vårt lands energibekymmer. Men debatten har också kommit att präglas avlitet väl många hastiga uppslag mera ägnade att legitimera politisk-taktiskt intagna ståndpunkter än att föra vårt land ur den orimliga energiförsörjningssituationen. Negativismen gentemot elen i allmänhet och direktelvärmen i synnerhet är exempel på ett sådant olyckligt inslag på den engagerade energidebattens skuggsida. Den proposition som riksdagen nu har att ta ställning till föreslår gudskelov inget förbud mot direktverkande elvärme. I stället föreslås särskilda villkor för när direktelvärme skall få användas. Detta är bättre än förbudet, men det är fortfarande inte bra. Försvaret för regeringsförslaget skulle kunna vara en förhoppning om att det kommer att stimulera till extra hushållningsinsatser i nya bostäder. Isolerar man ordenligt, får man ju faktiskt även i fortsättningen använda sig av vilken uppvärmningsform man vill. Mot denna inte alldeles logiska konstruktion skulle man kunna hävda att om nu hushållning skall stimuleras, är det fel att göra det genom att ställa detta som krav för användning av en särskild metod för uppvärmning av våra bostäder. Hushållning behövs, vare sig man använder el, olja, kol eller flis. Får jag, herr talman, till slut beröra den socialdemokratiska ståndpunkten när det gäller just kol och flis. Det är inte svårt att hålla med om att en starkt ökad flisanvändning kan komma att utgöra ett hot mot en redan hårt ansträngd skogsindustri. Skogsindustrins farhågor i dessa hänseenden kan man inte tillåta sig att vifta bort på det litet väl lättsinniga sätt som statsministern tidigare i dag försökte. Samtidigt är det naturligtvis riktigt att det finns skogsrester som det vore värdefullt att ta till vara. Det viktiga är nu att finna distributionsformer som gör att dessa rester verkligen kan komma energiförsörjningen till godo på ett ekonomiskt konkurrenskraftigt sätt. Om vi inte lyckats i dessa hänseenden, måste rimligen skogsindustrins virkesbehov tillåtas få företräde. En viss skepsis i fråga om hur snabbt dessa nya kvantiter flis kan framskapas är det i dag alltså välmotiverat att hysa. Desto angelägnare blir det då att skapa förutsättningar för den nödvändiga introduktionen av kol, dvs. det andra ben på vilket regeringens förslag om introduktion av fasta bränslen vilar. För är det knappt om flis, är det bara kolet som under en överblickbar framtid kan medverka till att bryta det oacceptabelt stora oberoendet av olja. Den välmotiverade socialdemokratiska tveksamheten till möjligheterna att snabbt få fram så mycket flis som man behöver liksom instämmandet i propositionens förslag om oljeersättningsambitionerna hade känts mera logiskt och konsekvent om det förenats med en beredvillighet att acceptera den nödvändiga slutsatsen av ett sådant synsätt. Vill vi ersätta kol och är vi tveksamma till flis så måste vi acceptera sådana villkor för kolet att den eftersträvade introduktionen faktiskt kommer till stånd. Men socialdemokraterna vill inte heller ha kol. Ett annat parti har tidigare bedrivit den typen av energipolitik. Vi hade då från moderat sida anledning att vara kritiska. Nu är det socialdemokraterna som har övertagit den fallna manteln och är emot praktiskt taget allting. Vad Svante Lundkvist säger är ju att vi med regeringens förslag till kolmiljökrav riskerar att marknadskrafterna kommer att göra kolet så attraktivt att det tränger undan de inhemska energikällorna — vi får alltså mer kol än vi egentligen skulle vilja ha. Inom parentes undrar man: Vilka andra inhemska energikällor är det som kolet kommer att tränga undan? Flisen skulle man ju använda i skogsindustrin. Vad socialdemokraterna nu gör är att förorda miljökrav, som i realiteten omöjliggör den förändring från olja till kol som åtminstone propositionen förespråkar. Mot detta påstående invände Svante Lundkvist att det innebär en fruktansvärt pessimistisk syn på vilket ansvar landets kommuner och företag är beredda att ta. Men gå då tillbaka och se vad som har hänt i det största ärendet som regeringen under det gångna året haft att behandla! Det gällde frågan om ersättning av olja med kol i Västerås. Där ställdes miljökrav som var aningen hårdare än vad som nu förespråkas i propositionen, eller likartade — man mätte på olika sätt. I kommunen fann man inte detta vara tillräckligt attraktivt för att genomföra den övergång från olja till kol som från nationell utgångspunkt bedömdes angelägen. Är inte detta om något en fingervisning om hur kommuner och företag kommer att agera när frågan väl ställs på sin spets? Svante Lundkvist må ha förtroende för att man ute i kommuner och företag kommer att ta sitt ansvar. Men med tanke på kommunernas starka ekonomiska bekymmer har jag en känsla av att fler än en kommunalman kommer att fråga sig hur man lättast skall hålla den kommunala utgiftsexpansionen i schack. Och blir det genom att fortsätta med olja kommer man nog dess värre att göra det. Ingen skall förneka det angelägna i att man förser kol med alla tänkbara miljörestriktioner för att skydda sådana miljövärden som vi finner väsentliga. Detta är också propositionens och utskottsbetänkandets linje. Miljökraven vid kolintroduktionen skärps väsentligt i förhållande till dagens krav när det gäller olja. Men, och det är det viktiga, de skärps inte så långt att kolintroduktionen inte blir av. För att sammanfatta vill jag säga att den socialdemokratiska ståndpunkten i realiteten inte bara innebär att vi blir sittande med mera olja än vad vi har råd att betala för och att de uppsatta oljeersättningsambitionerna inte kommer att kunna infrias. Därutöver innebär den socialdemokratiska uppfattningen att vi tvingas fortsätta använda olja som är mera miljöskadlig än det kol som vi skulle kunna sätta i oljans ställe. Så förlorar alltså både ekonomin och miljövården på de socialdemokratiska försöken att skära snabba pipor i den politiska vassen.

Herr talman! Som Per Unckel framhåller har el som energiform många positiva sidor. Det är också ett skäl för att elkraften, inom ramen för eni stort oförändrad energiförbrukning, föreslås fortsätta att växa under hela 1980-talet. Jag vill också gärna hålla med om att den goda tillgången på el har värde för vår energiförsörjning. I sammanhanget kan jag erinra om att elanvändningskommittén lade fram många förslag om hur man skulle kunna utnyttja denna tillgång på ett riktigt sätt för att ersätta olja. De förslagen har vunnit regeringens och utskottets stöd, och jag vill gärna säga att detta känns mycket tillfredsställande för mig som ordförande i elanvändningskommittén. El kommer bl.a. att användas för uppvärmning av många mindre — och för den delen även större — hus. Elanvändningskommittén hade också till uppgift att lägga fram förslag om förbud mot direktverkande el. Syftet med detta var att underlätta en framtida avveckling av kärnkraften. Nu blev kommitténs förslag inte något förbud, utan den faktiska innebörden var att man krävde att särskilda villkor för energisnålhet skulle uppfyllas för att direktel skulle få användas i nybebyggelsen. Som bostadsministern har framhållit tidigare i dag har dessa förslag lagts till grund för regeringens proposition, och de har också vunnit utskottets stöd. Bakom förslagen om villkor för direktverkande el står en enhällig utredning med företrädare för moderata samlingspartiet, en enhällig regering, på den tiden också med företrädare för moderata samlingspartiet, samt ett enhälligt utskott med företrädare för moderata samlingspartiet. Jag måste därför konstatera att Per Unckel med sin uppfattning i denna fråga företräder en utpräglad minoritet. Det är han i sin fulla rätt att göra. Om hans uppfattning är grundad på en tveksam inställning till kärnkraftens avveckling eller inte får han själv redovisa. För egen del är jag mycket nöjd med både det förslag som regeringen har lagt fram och det som utskottet har kommit fram till.
Herr talman! Per Unckel började med att konstatera att statsministern när det gällde fliseldningen hade gjort ett som han tyckte — och det tycker också jag - mycket lättsinnigt uttalande. Han erkände att det finns problem på det här området, men han drog inga som helst slutsatser i den riktningen att man borde göra någonting åt problemen. Jag undrar om inte detta hör ihop med den ideologiska utläggning vi fick här på förmiddagen från en partivän till Per Unckel. Där förklarades att det finns en ideologisk skillnad som kommer till klart uttryck i detta betänkande. Å ena sidan har vi de borgerliga, som i högre grad vill låta marknadskrafterna styra. Å andra sidan har vi socialdemokratin, som gör anspråk på att samhället skall ta ett ansvar för hur vi skall hushålla med naturresurserna. Det är precis detta dilemma som gör att Per Unckel får avstå från de åtgärder som borde vidtas för att vi skulle klara problemet med fliseldningen. I valet mellan att låta problemet bestå och förorsaka stora svårigheter i skogsindustrin eller att ta till någonting av den hushållning som blir nödvändig, så väljer Per Unckel, av ideologiska skäl, att låta problemet bestå. När det sedan gäller kolintroduktionen går någonting av samma anda igen där. Per Unckel säger att om vi skall uppmuntra kommunerna till att börja introducera kol, så får vi inte ha så stora anspråk på omsorgen om miljön som socialdemokraterna har. Han vill att vi skall försätta oss i den situationen att vi godtar det som i varje fall vi betraktar som en oacceptabel målsättning på miljösidan, bara för att vi på ett lättvindigare sätt skall få den introduktion av kol som Per Unckel och jag är överens om behövs. Vi vet att om vi är lättsinniga när det gäller miljökraven riskerar vi att förorsaka naturen oreparabla skador. Därför ställer vi kravet att man skall sörja för att inte denna introduktion sker på ett sådant sätt att vi genom att förstöra värden, som inte kan betalas med pengar, förorsakar vårt land stora problem.

Herr talman! Elanvändningskommitténs ordförande Hadar Cars står fast vid att det är angeläget att man minskar elanvändningen för att därmed skapa goda förutsättningar för avveckling av kärnkraften. Låt mig bara för Hadar Cars upprepa vad jag tidigare sade.

Hadar Cars säger att Per Unckel är isolerad och företräder en liten minoritet. Jag tröstar mig med att stå på samma sida om den fullständigt förkrossande remissopinion som ledsagade elanvändningskommitténs betänkande till historiens pappershögar. Jag tror, herr talman, att man får leta bra grundligt i svensk utredningshistoria, om man skall hitta ett utredningsförslag som mera har skällts ut av de sakkunniga remissinstanserna än elanvändningskommitténs förslag. — Och detta kanske inte är så konstigt, för, handen på hjärtat, förslagen har aldrig motiverats av några sakliga bekymmer. De har, som jag sade i mitt tidigare anförande, tillkommit på grundval av en vilja att ge legitimitet åt en ståndpunkt som av politisk-taktiska skäl intagits till användningen av den elektriska strömmen i stort. Till Svante Lundkvist vill jag säga att det finns två utgångspunkter som det är viktigt att ha klara för sig när man diskuterar kolet. Den första är att det inte är staten som äger landets värmeeller kraftvärmeanläggningar, kolbaserade och andra, utan kommuner och företag. Vad de statliga riktlinjerna kan leda till är att stimulera kommuner och företag att göra något eller att avhålla dem från att göra något. Det är inte vi som beslutar, men det är vi som utfärdar riktlinjerna. Den andra utgångspunkten är att vi inte skall genomföra några förändringar i vårt energiförsörjningssystem vilka inte innebär att vi samtidigt vinner något för miljön. Svante Lundkvist säger nu att vi vill att endast lättvindiga miljökrav skall ställas, för att kolet skall kunna införas. Vad vi vill göra, Svante Lundkvist, är att sätta upp sådana krav att det sker en introduktion av kol, så att vi kan bli j kvitt den miljöförstörande oljan.

Herr talman! Jag är mycket väl medveten om att Elektroindustriföreningen anställde en särskild reklambyrå för att bedriva en kampanj från kommersiella utgångspunkter mot det utredningsresultat som elanvändningskommittén lade fram och hade en del publika framgångar med detta. Men jag vill också gärna peka på att det är mycket få utredningsförslag som blivit förverkligade i samma utsträckning, nästan punkt för punkt, som elanvändningskommitténs förslag förefaller att bli, om riksdagen nu fattar de beslut som utskottet har ställt sig bakom. Men huvudsyftet med min replik, herr talman, är att jag vill säga till Per Unckel att det är bra, om allting kommer att flyta precis så som både han och jag hoppas — det gäller även om jag har målsättningen att kärnkraften skall avvecklas till år 2010, medan moderata samlingspartiet, som Lennart Blom redogjort för, inte har denna målsättning. Om vi kan utnyttja kärnkraften på det sätt som de som stod bakom linje 1 och linje 2 i folkomröstningen föreställde sig vara möjligt, är det alltså utmärkt. Då kommer vi att ha tillgång till el under lång tid. Men om någonting händer — om någonting gör att vi måste gå snabbare fram med den avvecklingen än vad vi nu räknar med — kan det vara väldigt klokt att vi inte har bundit oss till en stor elförbrukning på det sätt som skulle bli följden, om man utan begränsning fick använda direktverkande el i nyproducerade småhus.
Herr talman! Vad Per Unckel senast ville säga var att samhället, på grund av de ägandeförhållanden vi har när det gäller den här typen av anläggningar, inte kan ställa anständiga miljökrav. Vore det inte lika bra att Per Unckel erkände vad som är dilemmat för den borgerliga sidan i den här debatten? Dilemmat är ju att propositionen ursprungligen hade ställt så svaga krav att det — och detta förstår jag — kan vara utomordenligt svårt för den borgerliga sidan att skärpa kraven så att de skulle kunna bli acceptabla. Det skulle ju tillfoga den regering som stod för kraven ett alltför stort nederlag. Därför får man nöja sig med de friseringar som man nu har föreslagit. Detta var, föreställer jag mig, orsaken till att vi inte kunde få den bredare samling som hade varit motiverad kring gemensamma ansträngningar att i denna viktiga fråga verkligen få enighet när det gäller omsorgen om miljön.

Herr talman! Till Hadar Cars: Beviset för klokskapen i elanvändningskommitténs betänkande anges nu vara att remissinstanserna inte får sin vilja igenom. Det är med förlov sagt ett mycket klent bevis i en fråga där de politiska låsningarna från början övergick vad jag tror att många remissinstanser i sitt idoga arbete för att påvisa bristerna i förslaget någonsin kunde föreställa sig. Det är, Hadar Cars, naturligtvis sant att om vi snabbt som ögat förbjuder varje användning av elektrisk energi, skapar vi betydande marginaler för att kunna stänga av kärnkraften i morgon. Men själva idén med folkomröstningen var ju att vi skulle skaffa oss respit för att kunna fundera över vad vi skall göra efter kärnkraften, och mitt stillsamma förslag är då att vi skall använda den elektriska ström som kärnkraften producerar på det för samhälle och enskilda mest rationella sättet. Elanvändningskommittén föreslår däremot att människor icke skall tillåtas att göra det.

Vi har dragit lärdom av reaktionerna från kommuner och företag på de hittillsvarande besluten om miljökrav vid kolintroduktion. Det är klokt att göra detta och, som propositionen föreslår, med ledning av de ytterligare erfarenheter som kan vinnas under 1980-talet successivt fastställa vilka krav som är förenliga med det övergripande målet att komma bort från oljan och därmed också från de förödande effekter som oljan har på vår miljö.

Fru talman! Frågan om energiverkets lokalisering har tagits upp i inte mindre än 16 motioner. I två motioner, en från Bernt Ekinge i Nyköping och en från oss sörmländska socialdemokrater, har föreslagits att verket skall lokaliseras till Nyköping och Studsvik. I vår motivering har vi inte enbart framfört regionalpolitiska skäl. Vi har också pekat på närheten till berörda myndigheter och den anknytning Nyköping har till energiområdet genom att Studsvik Energiteknik AB finns i kommunen. Studsvik, som är en 3 forskningsstation, har Sveriges största samlade resurser för avancerad energiforskning och utveckling. Förutom forskning om kärnteknik bedrivs forskning rörande ny energiteknik, dvs. områdena biosystem, fjärrvärme, solenergi, värmekraftteknik och metanol. Därutöver bedriver skogshögskolan i Studsvik försöksodling av energiskog. Med hänsyn till organisationskommitténs utredningsuppdrag, vilket skall redovisas den 1 september i år, finner utskottsmajoriteten att riksdagen inte bör göra något med anledning av motionerna om energimyndigheternas lokalisering. I avvaktan på den utredningen kommer vi som väckt motion nr 1978 att stödja utskottets förslag. Både under den allmänna motionstiden och i anslutning till propositionen har jag medverkat till motioner om verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB. Den ena motionen tar sikte på att få slut på långhalandet i fråga om beslutet om R 2-reaktorns i Studsvik framtid. En synnerligen grundligt utförd och representativt sammansatt utredning har utmynnat i ett klart förord för fortsatt drift. Som motiv för detta förslag anfördes att den tekniska och vetenskapliga kompetens som finns samlad kring R 2-anläggningen är en väsentlig tillgång i det fortsatta arbetet för kärnkraftens säkerhet. Utredningen fann att statsanslaget till driften av R 2-anläggningen bör bibehållas och att systemet för anslag bör utformas så, att kostnadsändringar kan ske efter enhetliga principer. I vår motion hemställes om ett snabbt positivt ställningstagande till R 2-reaktorns framtid. Jag uppfattar det som mycket värdefullt att utskottet gör ett tillkännagivande till regeringen med anledning av vår motion. I detta understryks vad även föredraganden medgett, nämligen att det är nödvändigt att vi i Sverige kan vidmakthålla en samlad, stark och kompetent utredningsresurs inom området. I utskottsbetänkandet finns också en hänvisning till utredningens bedömning att endast begränsade delar av den svenska reaktorbaserade naturvetenskapliga forskningen skulle kunna överleva, om R 2-anläggningen avvecklas.

Framläggande av en sådan plan från regeringens sida har tidigare begärts av riksdagen. Utskottsmajoriteten vill inte godta vår motion, men våra synpunkter har förts fram i reservation 21, som jag yrkar bifall till. I övrigt hänvisar jag till Svante Lundkvists anförande i går.

Fru talman! Frågan om Ranstadsverkets framtida existens har genom åren utvecklats till en lång lidandets historia för olika parter. Det är väl få anställda vid industrier i vårt land som på motsvarande sätt har kastats mellan hopp och förtvivlan om huruvida de skall få behålla sina jobb eller ej. De mycket duktiga arbetarna, tjänstemännen och forskarna i Ranstad har utan egen förskyllan kommit att bli brickor i ett politiskt spel kring vår energioch miljöpolitik. Detta politiska spel har under de borgerliga regeringarnas tid kommit att handla främst om huruvida vi skall bryta uran i Sverige eller inte. Sedan 1950-talet har samhället satsat snart 1 miljard kronor i Ranstad, och personligen anser jag att det vore orimligt om samhället inte skulle få någon utdelning på detta kapital. Jag vill därför med skärpa vända mig mot vissa politiker och miljögrupper som påstår att Ranstad enbart skulle vara att betrakta som en urangruva. I Billingeskiffrarna finns många värdefulla beståndsdelar, där uranet som bekant utgör endast en tredjedel. Resten är andra, för svensk industri viktiga mineraler, som vi nu får importera från utlandet. I Ranstad finns samlat ett unikt kunnande då det gäller att bearbeta alunskiffer. Det är ingen överdrift att påstå att tekniker och forskare vid Ranstadsverket tillhör de bästa i världen då det gäller bearbetning och processutveckling på detta område. Detta för landet värdefulla kunnande är nu på väg att skingras genom ASA:s beslut att lägga ned verksamheten i Ranstad på grund av att man saknar medel för vidare forskningsoch utvecklingsarbete. Som vi framhållit i vår partimotion 1976, som väckts i anledning av proposition 1980/81:90, kan de svenska alunskiffrarna väsentligt bidra till att förbättra vår ekonomi, handelsbalans, försörjningstrygghet och inte minst vår sysselsättning. Det förtjänar alltså att påpekas i denna energipolitiska debatt, då vårt land befinner sig i djup ekonomisk kris och där vårt stora oljeberoende är en av orsakerna, att alunskiffrarna i landet är den ojämförligt största fossila bränslereserv som vi förfogar över. Tillgången på alunskiffrar i Sverige är faktiskt tillräcklig för att kunna tillgodose landets energibehov under överskådlig tid. Även om man inte gjort någon totalinventering, så har den mineralpolitiska utredningen beräknat att värmeinnehållet i skiffrarna motsvarar ca 5 000 miljoner ton olja. Detta skulle motsvara en svensk oljekonsumtion på nuvarande nivå under 150 år. Fru talman! Nu står jag inte här och påstår att vi plötsligt skulle stänga av all oljetillförsel till vårt land, sätta i gång en storbrytning av våra skiffrar och hålla på med detta i 150 år för att undvika oljan. Det är naturligtvis inte möjligt. Däremot framstår det som ytterst rimligt att vi rustar oss för att ta till vara och hushålla med i varje fall en del av de stora bränslereserver som vi ändå har i våra skiffrar och framför allt att vi gör detta på ett sätt som är acceptabelt från miljösynpunkt. I våra alunskiffrar finns förutom uran en mängd värdefulla beståndsdelar som svavel, kalium, fosfor, kväve, aluminium, magnesium, titan, zirkonium, vanadin, molybden, krom, kobolt, nickel m.m. Detta är sådana ämnen som svensk industri behöver och som vi nu importerar. Därför anser vi det vara självklart att regeringen omgående sätter i gång en totalberäkning när det gäller vår alunskifferreserv och satsar på forskning och utveckling för att göra det möjligt att med minimala skador på miljön använda våra skiffrar. AB Svensk Alunskifferutveckling, ASA, har under en följd av år bedrivit ett arbete i syfte att utveckla processer för fullutvinning ur de svenska alunskiffrarna. Detta utvecklingsarbete har huvudsakligen ägt rum i Ranstad. Sedan ASA nu har konstaterat att uranbrytning i Ranstad inte är kommersiellt lönsam, bl.a. beroende på att världsmarknadspriset ligger så pass lågt, har man som bekant inte fullföljt den ansökan som var avsedd att inges i det här avseendet. Därför kan man nu lugna alla oroliga med att någon uranbrytning i Ranstad i varje fall inte f. n. är aktuell. Bolaget vill däremot vidareutveckla en process som gäller förgasning av kerogen. Denna process är helt oberoende av uranutvinning. De utredningar som bolaget gjort visar att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att utnyttja kerogenet för förgasning för exempelvis metanolutveckling. Denna process vill man därför få möjlighet att utveckla vidare. Den 15 augusti i fjol ansökte ASA om ett anslag på 93 milj.kr. för budgetåren 1981 84 för att i pilotskala utveckla förgasningen av alunskiffer. Nu har regeringen tyvärr inte alls tagit ställning till denna ansökan i den nu aktuella propositionen. Detta är utomordentligt olyckligt. Det finns nämligen, som jag antydde tidigare, en allvarlig risk för att den kompetens som byggts upp vid ASA i Ranstad nu kommer att gå förlorad på grund av regeringens oförmåga att fatta beslut i sådana här viktiga frågor. Om ingenting snabbt görs på detta område, får vi befara att våra möjligheter att i framtiden utnyttja alunskiffrarna allvarligt kommer att försämras. Dess bättre kan vi med glädje konstatera att ett enhälligt näringsutskott, där även centerpartisterna är med som undertecknare, uttalar att ASA bör få möjligheter att fortsätta sina forskningsoch utvecklingsinsatser i Ranstad. Man skriver nämligen så här på s. 78 i betänkandet: ”Den inom ASA bedrivna termiska processutvecklingen bör, som regeringen förutsätter, fortsätta med det s.k. MEFOS-projektet i Luleå. Inom ramen för anvisade lånemedel — 128 milj.kr. — bör därjämte säkras fortsatta FoU-insatser i Ranstad med inriktning främst på metanolutvinning under åtminstone treårsperioden 1981 84. Utskottet föreslår ett uttalande av riksdagen av här angiven innebörd.” Fru talman! Detta uttalande betraktar jag som en stor framgång inte bara för oss motionärer, utan även för landets framtida energiförsörjning och inte minst för de anställda i Ranstad, som nu rimligen bör få en ny chans att fortsätta sitt mycket värdefulla och skickliga arbete på det här området. Jag utgår nu ifrån, fru talman, att regeringen omgående effektuerar denna beställning från utskottets och riksdagens sida och ger ASA möjlighet att fortsätta sitt utvecklingsarbete i Ranstad. Det är nämligen bråttom härvidlag, eftersom verksamheten i Ranstad annars kommer att avvecklas under innevarande år, och då kommer de kunniga jobbarna, forskarna och teknikerna att skingras. Fru talman! Slutligen konstaterar jag med tillfredsställelse att utskottet även har ställt sig bakom en beställning hos regeringen om en parlamentarisk kommitté för vår energipolitik. Bl. a. detta krav har vi framfört i våra motioner 1901 och 1976.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

Fru talman! Jag tror att det när det gäller Ranstad är viktigt att konstatera att vad utskottet gör är att inte anvisa eller föreslå en enda ny krona i anslag. Den ansökan om 93 miljoner som Paul Jansson talade om har tidigare avslagits av regeringen. Utskottet har enigt ställt sig bakom tanken att bevara en viss forskningsinsats i Ranstad. Det är i första hand motiverat av att det här finns olika utvecklingsmöjligheter, även sådana som med mera begränsade eller inga miljöförstörande konsekvenser kan ge värdefulla resultat när det gäller utnyttjande av skiffrarna. Men framför allt innebär den stora vikt som Paul Jansson lägger vid vad utskottet anför på s. 78 en kanske icke obetydlig övervärdering. ASA har hela tiden haft och har fortfarande möjlighet att inom ramen för anvisade lånemedel bibehålla viss forskningsinsats. Den möjligheten pekar vi på i utskottet, och vi förutsätter att ASA utnyttjar den. Det är utskottets ställningstagande.
Fru talman! Jag kan förstå att Ivar Franzén känner ett behov av att frälsa sin centerpartistiska själ i detta avseende. Förmodligen har han av centerpartisterna i Skaraborgs län fått ”bassning” för att han suttit med i utskottet och gått med på denna skrivning. Det är det som gör att han nu med denna brasklapp, som en känd biskop använde en gång i tiden, försöker nedvärdera betydelsen av vad utskottet skrivit i sitt betänkande. Men jag har inte kunnat fatta det annorlunda, när utskottet klart anger en tidpunkt och säger att man i Ranstad under dessa tre år skall ha möjlighet att fortsätta sitt utvecklingsarbete när det gäller förgasning av kerogen, än att det måste innebära något. Man håller väl inte på och undersöker, utvecklar och forskar för ro skull? Jag tolkar det så att det är en vilja att bevara detta kunnande i vårt land som utskottet här ger uttryck för — sedan må Ivar Franzén försöka nedvärdera denna skrivning hur mycket han vill. Den tolkningen gör jag i detta sammanhang, och jag kan garantera Ivar Franzén att jag fortsättningsvis kommer att med all möjlig observans bevaka hur den här utvecklingen blir. Är det så att Ivar Franzén försöker backa ut från vad han nu varit med om att skriva i betänkandet så är det hans sak, men jag förmodar, som jag sade inledningsvis, att han fått ”bassning” av centerpartisterna i Skaraborg.
Fru talman! Vad jag här gör är att försöka ge en riktig beskrivning av vad utskottet i enighet har beslutat. Jag har mycket goda kontakter såväl med centerpartister vilka berörs av denna fråga på det lokala planet som med centerpartister vilka måste se den i mera nationell bemärkelse. Jag tycker bara att det är beklagligt att man försöker göra det här beslutet till något som skulle innebära ett nytt ställningstagande. Det är inte så, utan det är fråga om att bevara en viss forskningsinsats, som främst skall vara inriktad på metanolframställning. Vi har ställt upp bakom det. Men det finns inte någonting i utskottets ställningstagande som har anknytning till de 93 miljoner i anslag som Paul Jansson talade om, utan det är fråga om att med medel inom ramen för tidigare anvisade 128 miljoner bevara en viss forskningsinsats i Ranstad, med speciell inriktning på metanolframställning. Jag har tidigare sagt att vissa framtidsvisioner på det här området kan vara värda att undersöka. De kan väl uppfylla de krav på miljö, naturskydd osv. som vi i centerpartiet alltid ställer och som också socialdemokraterna brukar säga sig vilja ställa upp på. Det vore bra om ni även i denna fråga ville undvika att tala med dubbel tunga.
Fru talman! Om Ivar Franzén anser att jag talar med dubbel tunga, så vet jag inte vad han har fått det ifrån. Jag talar om just den skrivning som utskottet har gjort beträffande fortsatt forskning och utveckling vid Ranstad. Vi har när det gäller miljön hela tiden sagt att vi icke accepterar brytning av skiffrarna vid Ranstad och i Billingen som skulle utgöra ett stort hot mot vår miljö. Jag sade ju också i mitt anförande här att det verkligen finns anledning att forska vidare på det området för att se hur man skall kunna ta till vara skiffrarna på ett miljövänligt sätt. Därvid utgår jag från att också Ivar Franzén måste inse att det finns en enorm bränslereserv i våra alunskiffrar, även om man bortser från uranet. Det är faktiskt så. För att få frågan ordentligt utredd har vi motionsledes krävt att få den här undersökningen genomförd. Vi utgår från att den kommitté som kommer att tillsättas — och vilken alla är ense om — skall se även på den här sidan av saken. Vilka möjligheter har man att på ett miljövänligt sätt utnyttja i varje fall en del av våra skiffrar? Hur kan denna utveckling ske ekonomiskt och sysselsättningsmässigt? Och vad kan den betyda, om inte annat så för vårt lands bytesbalans? Vi är medvetna om att våra skiffrar är en icke förnybar resurs men ändå en inhemsk resurs som vi kan använda för att minska vårt behov av importerad olja. Det resultatet trodde jag att också Ivar Franzén var intresserad av att nå. Men faktum kvarstår att jag har min tolkning av vad utskottet anför och att Ivar Franzén försöker nedvärdera den tolkningen. ASA har bett regeringen att få medel för att kunna fortsätta sin forskningsoch utvecklingsverksamhet, men regeringen har sagt nej. Nu säger riksdagen till regeringen att den möjligheten skall föreligga. Detta är ett klart ställningstagande från riksdagens sida, och det anser jag som en klar framgång.

Fru talman! Jag har med stort intresse avvaktat de betänkanden som ligger på kammarens bord just nu, både på grund av deras allmänna innehåll och med anledning av att där behandlas sju motioner på vilka mitt namn står först och dessutom en motion som jag har väckt tillsammans med Birgitta Hambraeus. Men, fru talman, jag lovar att jag inte skall kommentera alla dessa motioner och den behandling som de har fått av de berörda utskotten. Jag tänker bara ta upp några, som jag tycker, centrala frågor i den energiproblematik som vi har att behandla här i dag. Huvudmålen för den svenska energipolitiken framöver har sagts vara att vi skall avveckla kärnkraften — litet för sent, men ändå — och minska oljeberoendet. Vi skall satsa på att på sikt få ett energisystem, baserat på förnybara och helst inhemska energikällor, som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Sett ur centerns synpunkt finns det anledning att med tillfedsställelse notera den samstämmighet som nu finns om dels att kärnkraften inte är någon bra energikälla att satsa på för framtiden, dels att vi i stället skall skapa ett energisystem som så långt som möjligt baseras på förnybara och inhemska energikällor. Att den här omställningen kommer att gå alldeles för långsamt och kommer att innehålla alldeles för mycket kärnkraft under övergångstiden finns det anledning att beklaga. Det kommer att skapa en del problem för oss under tiden — den saken är helt klar. Men huvudinriktningen tycker jag ändå är bra. För att nå de här målen är det vissa krav vi måste uppfylla. Ett sådant krav är att undvika bindning vid en alltför hög elanvändning, eftersom det trots allt finns anledning att räkna med att många av de energikällor vi kommer att ha i framtiden framför allt kommer att vara lämpade för att producera värme och inte för att producera elektricitet. Därför gäller det att vi inte binder oss för en för hög elanvändningsnivå. Det här kan bli problematiskt, fru talman, eftersom vi förbyggt oss på kärnkraften. Vi har så många kärnkraftverk i landet att vi har vissa problem att bli av med all den här strömmen på ett vettigt sätt. Vi kommer alltså att försöka prångla ut den här strömmen på olika sätt och pressa upp elanvändningsnivån långt utöver det som motsvarar en spontan efterfrågan. Då gäller det att se till att de här områdena för elanvändning blir sådana att det blir lätt att gå över till annan energikälla den dag vi skall avveckla kärnkraften. Här kommer man naturligtvis in på det som behandlas i civilutskottets betänkande, nämligen frågan om ett elvärmeförbud. Den s.k. elanvändningskommittén hade som en av sina huvuduppgifter att lägga fram förslag om förbud mot direktverkande elvärme. Dess ordförande Hadar Cars stod här i talarstolen i går och erkände att det som elanvändningskommittén föreslog inte var ett förbud mot direktverkande elvärme utan vissa restriktioner när det gäller elvärme. Jag tycker att det här var ett mycket intressant och avslöjande erkännande. Det innebär nämligen att ett av alternativen i folkomröstningen, nämligen linje 2, därmed klart har svikit en av grundpelarna i sin argumentation. Det var nämligen ett mycket viktigt inslag när det gäller trovärdigheten i linje 2:s avvecklingsplan att man skulle ha ett förbud mot direktverkande elvärme. Nu står fadern för det förslag som vi i dag skall ta ställning till och erkänner i kammaren att detta inte är ett förbud mot direktverkande elvärme utan endast begränsningar. Det här tycker jag är väldigt allvarligt. Jag var själv med i elanvändningskommittén. Jag vill betona att kommittén inte var enig när det gällde att forma de här restriktionerna. För min del ville jag ha en modell som verkligen innebar ett reellt förbud med vissa dispensmöjligheter. Den stora praktiska skillnaden mellan mitt förslag och majoritetens var att jag ville ha betydligt strängare krav när det gällde de energisnåla hus som i framtiden skulle få ha direktverkande elvärme. Enligt min uppfattning skall det bara vara extremt energisnåla hus som i framtiden skall få ha direktverkande elvärme. Detta har jag också fört fram i en motion, eftersom jag med beklagande konstaterat att också propositionen har följt upp elanvändningskommitténs mycket dåliga och urvattnade förslag på den här punkten. Det här är en väldigt viktig fråga. Även om det kan hävdas att direktverkande el kortsiktigt har vissa ekonomiska fördelar, är det helt klart att om vi skulle få direktverkande el i en mycket stor del av vårt bostadsbestånd i framtiden, så innebär det en stark spärr när det gäller att frigöra oss från elberoendet. Den dag vi försöker frigöra oss från eller minska elberoendet måste exempelvis en mängd småhusägare ta ställning till om de skall slänga ut sina elradiatorer för att kanske i stället i efterhand bygga in ett vattenburet system. Det är bara att konstatera att många inte kommer att göra det. Därför innehåller, fru talman, utskottets förslag på den här punkten allvarliga brister. Jag kan inte godta det förslaget utan yrkar bifall till min motion i den här frågan. En annan viktig uppgift som vi står inför är att minska oljeberoendet. Det tycker jag att vi framför allt skall göra genom att ta vara på inhemska, alternativa bränslen. Men vi tvingas naturligtvis också acceptera en viss kolanvändning. När vi gör det, så spelar det stor roll vilka miljökrav vi ställer på kolet. Vid en ytlig genomläsning av betänkandet kan man få intrycket att det på den här punkten finns delade meningar mellan riksdagsmajoritet och socialdemokrater. Men om man börjar tränga in i betänkandet och jämför vad som står i den socialdemokratiska reservationen och i utskottsmajoritetens skrivning, så upptäcer man att det faktiskt står precis samma saker. Därför kan man fråga sig vilket motivet är för den socialdemokratiska reservationen. Utskottsmajoriteten har, som jag tycker, på ett välbehövligt sätt skärpt miljökraven i förhållande till propositionen. Dels har -:man skärpt de miljökrav som skall gälla omedelbart, dels har man sagt att riksdagen skall återkomma till denna fråga nästa år. Det underströk statsministern i går genom att utlova ytterligare en proposition. Dels har man framhållit — och det är inte minst viktigt — att en fortsatt sträng praxis skall gälla i den praktiska tillämpningen. Vad säger då socialdemokraterna? Jo, de har en mycket yvig och luddig beskrivning av den praxis som har gällt hittills. I sin reservation säger de att denna stränga praxis skall gälla även i fortsättningen. Jag vet inte vilken skillnad det är mellan att, som socialdemokraterna säger, en sträng praxis skall gälla även i fortsättningen och att, som majoriteten säger, en fortsatt sträng praxis skall gälla. Uppenbarligen tror socialdemokraterna att det är en skillnad. Vad som står helt klart för den som läser reservationen är att socialdemokraterna inte har bundit sig vid naturvårdsverkets normer på detta område, vilket tidigare har gjorts gällande i debatten. Vad man binder sig för är alltså bara hittillsvarande praxis. Det andra socialdemokratiska förslaget är att regeringen skall återkomma med förslag till strängare regler för kolanvändning. Jag kan bara konstatera att det är något som regeringen kommer att göra. Det säger utskottsmajoriteten, och det omtalade statsministern i går. Fru talman! Jag måste säga att av alla onödiga reservationer så hör väl den socialdemokratiska reservationen när det gäller kolmiljökraven till de allra onödigaste. Den enda skillnaden mellan den socialdemokratiska reservationen och utskottsmajoritetens skrivning är att den förra är beltydligt luddigare och diffusare. Jag kan inte befria mig från misstanken att vi, om den socialdemokratiska reservationen mot förmodan skulle antas, får ett sämre läge med mindre strikta regler i fråga om kolmiljön än om utskottsmajoritetens förslag vinner. En fråga som ligger mig, såsom kommande från Stockholmsregionen, särskilt varmt om hjärtat är naturligtvis energiförsörjningen i Storstockholmsområdet. Där har det interkommunala samarbetsorganet STOSEB koncentrerat sig mycket på projektet att bygga en hetvattenledning från Forsmark. En huvudanledning till att intresset för denna Forsmarksledning är så stort är just svårigheterna att göra sig av med all elektrisk ström. Därför vill man dra ned på elproduktionen i Forsmark och använda hetvattnet i stället. Nu finns det många starka motiv för att inte acceptera en sådan hetvattenledning. Dels kan man vara mycket tveksam till om projektet är ekonomiskt berättigat. Tekniken är ju väldigt osäker när det gäller så stora transporter av hetvatten. Dels kan detta innebära en form av bindning till kärnkraften. Det är inte så att man måste ha ett kärnkraftverk i andra ändan, men om man skall elda med kol i framtiden är det inte särskilt vettigt att göra det i Forsmark. Därför är risken mycket stor att hetvattenledningen i framtiden skulle kunna åberopas som ett motiv för att fortsätta med kärnkraft. Men det kanske allra allvarligaste är att hetvattenledningen och det värmesystem som den representerar innebär att man får ett uppvärmningssystem med höga kapitalkostnader och låga rörliga kostnader i Stockholmsregionen. Och det innebär i sin tur att det kommer att bli dålig lönsamhet för alla strävanden att i Stockholmsområdet hushålla med energi och införa alternativa energikällor. Därför, fru talman, vill jag hävda att hetvattenledningen strider mot riksdagens uttalade övergripande målsättning att vi skall sträva mot ett energisystem, baserat på helst inhemska och förnybara energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Och när man skall bygga upp ett värmesystem för Stockholm, tycker jag att man skall se till att det överensstämmer med nationens övergripande energipolitiska mål. Stockholmsregionen får inte kasta loss från landet i övrigt och bedriva sin egen energipolitik. I en motion undertecknad av ett antal centerpartister från Stockholmsregionen har vi skisserat principerna för ett annat energisystem, baserat på flera energikällor, energihushållning, värmepumpar, utnyttjande av Nynäskombinatet m.m. Vi kräver att det alternativet skall utredas ordentligt. På den här punkten har vi fått utskottets stöd. I betänkandet finns uttalat ett krav att man skall utreda sådana alternativ ordentligt, innan man tar ställning. Jag vill notera det med mycket stor tillfredsställelse. Nu är det naturligtvis ett ansvar för de kommunala organen i Stockholmsregionen att se till att en sådan decentraliserad uppvärmning i Stockholmsregionen verkligen utreds på ett seriöst sätt. Jag är säker på att om man gör det kommer Forsmarksalternativet att framstå i all sin orimlighet och gå till historien som ett misslyckat gigantprojekt som lyckligtvis aldrig blev utfört. Jag tycker att utskottets ställningstagande är en viktig pekpinne till STOSEB, som hittills har varit alldeles för ensidigt bundet till Forsmarksalternativet. Jag vill till sist, fru talman, göra en liten randanmärkning till. Det gäller energiverket. Jag tycker det är mycket tillfredsställande att vi nu kommer att få ett samlat statligt myndighetsansvar på energiområdet. Jag tycker också det är viktigt att detta verk liksom andra nya verk placeras utanför Storstockholmsområdet — det är en viktig decentraliseringsåtgärd. Men jag vill gärna skicka med på vägen att detta inte bör utesluta en placering inom Stockholms län. Det finns delar av Stockholms län som inte tillhör Storstockholmsområdet — jag tänker särskilt på Norrtälje.

Fru talman! ELAK, elanvändningskommittén, var enig om att utforma förslag till restriktioner mot direktverkande elvärme, av det slag som jag redovisade i går och som nu också återfinns i regeringens proposition och i utskottets hemställan. I det avseendet var Pär Granstedt, som tillhörde elanvändningskommittén, helt överens med kommittén. Han ville dock — jag vill gärna göra det tillägget — sträcka sig längre i fråga om restriktioner och gå hårdare fram än vad kommitténs majoritet ville, och det har han redovisat här i dag. Innebörden i det här förslaget är att man inte skall få använda direktverkande el vid nytillkommande permanentbebyggelse, men från den regeln anger vi ett antal undantag. Man skall t.ex. få använda direktverkande el i industrins och jordbrukets processlokaler, i vissa fall inom sjukvården och för att skydda värdefull kulturbebyggelse osv. Det finns alltså ett antal undantag från den regel om vilka vi alla var överens. Sedan har det också gällt att utforma ett särskilt undantag, som skulle gälla energisnåla hus. Det är med denna utgångspunkt jag tycker att man kan säga att det inte var fråga om något förbud mot direktverkande el, utan att man ställde upp villkor för att få använda direktverkande el. Vi kan med samma fog säga exempelvis att det råder förbud mot att gå på teater i Sverige — villkoret för att komma in är att man köper biljett. Det blir alltså litet grand fråga om vilka ord man vill använda, men det är alldeles klart att det är en restriktiv användning av direktverkande el i ny permanentbebyggelse som avses. För Pär Granstedts uppbyggelse vill jag nämna att linje 2 i sin formulering på denna punkt använde följande ord: Direktverkande elvärme i ny permanentbebyggelse förhindras. — Och det anser jag att föreliggande förslag i hög grad innebär. Sedan, fru talman, tycker jag att vi skall vara tacksamma och glada för att vi har den här tillgången till el. Elströmmen är svår att placera, sade Pär Granstedt. Nej, ingalunda. Den kommer till god användning i det svenska energisystemet på många områden. Jag tror att inte minst statsministern tyckte att det var en tillgång att ha elen när han förhandlade sig fram till avtalet med Norge. Det avtalet ger bl.a. en förbättrad energiförsörjning för vår del genom att vi i utbyte mot el får tillgång till norsk olja. Jag tycker alltså att det finns goda anledningar för oss alla att vara tacksamma för den tillgång vi har på el och inte nedvärdera den på det sätt som jag tyckte att Pär Granstedt gjorde.

Fru talman! Det känns riktigt underhållande att lyssna på diskussionen mellan Hadar Cars och Pär Granstedt om vem som egentligen har svikit vad. Det känns emellertid också befriande att inte behöva delta i den debatten, eftersom åtminstone den linje jag företrädde i folkomröstningen aldrig kom på tanken att föreslå sådant strunt som de båda herrarna nu tvistar om. Jag vill göra ett par kommentarer till det Pär Granstedt hade att säga i sitt huvudanförande. Vi har förbyggt oss på kärnkraft, säger Pär Granstedt. Nonsens. Svenska folket har ju för ett år sedan tagit ställning till huruvida man ansåg att vi hade för mycket kärnkraft eller om vi borde använda de resurser som vi faktiskt hade investerat i. En överväldigande majoritet sade då att vi naturligtvis skall använda det vi satsat så mycket pengar på. Pär Granstedt säger också att vi nu tvingas att pressa upp elanvändningsnivån utöver den spontana efterfrågan. Också detta är naturligtvis rent nonsens. I stället skapar vi möjlighet att snabbare ersätta den olja som vi inte längre har råd att importera än vad vi tidigare trodde skulle vara.Och detta står Pär Granstedt här i talarstolen och beklagar sig över! Om jag vore i Pär Granstedts kläder skulle jag vara tacksam för att vi har givits en ytterligare möjlighet — utöver vad vi tidigare trodde att vi skulle få — att bli kvitt ett beroende av oljeländerna som alla andra länder runt om i världen gör sitt yttersta att komma bort ifrån. Vidare säger Pär Granstedt att den höga elanvändningsnivån kommer att bli en spärr mot våra möjligheter att frigöra oss från kärnkraften. Folk kommer inte rimligtvis att kasta ut de elradiatorer från sina hem som de får möjlighet att installera på 1980-talet, tror han. Till detta, fru talman, tror jag att man kan göra tre kommentarer. Den första är den uppenbara, nämligen att Pär Granstedt indirekt erkänner hur attraktiv den elektriska strömmen som distributionsform faktiskt är. Den andra är att vi, såsom jag påpekade i mitt anförande i går, faktiskt i dag inte har en aning om vad det är som skall ersätta kärnkraften den dag då de nuvarande tolv reaktorerna skall avvecklas. Vi vet inte om det kanske t.o.m. är sådant som också det producerar elektrisk ström snarare än värme. Blir det så finns det över huvud taget inget behov av att kasta ut några elradiatorer. Den tredje kommentaren är följande: Lyckas Pär Granstedt med bedriften att avveckla inte bara kärnkraften utan också den elektriska strömmen, har de människor som har installerat elradiatorer naturligtvis inget val — de tvingas att byta till någonting annat, därför att ström inte kommer att finnas tillgänglig. Vad de då, herr talman, ändå kan trösta sig med är att de trots att de inte får använda elradiatorerna så länge som de skulle vilja har gjort en god affär i och med att de ändå fick möjlighet att använda dem under det 1980-tal då vi hade tillgång till tillräckligt mycket elektrisk ström.

Herr talman! Det är naturligtvis inte meningen att vi skall öppna en reprisdebatt på gårdagens diskussion kring Forsmarksalternativet, men jag vill ändå ge Pär Granstedt en kort replik. Vi har när det gäller Storstockholms värmeförsörjning tre alternativ som ännu inte är färdigutredda, av vilka ett är hetvattenöverföring från Forsmark. Det grundläggande villkoret är att det alternativ man slutligen stannar för skall innebära en oljebesparing i storleksordningen 1 miljon ton olja per år — det vet man med säkerhet att hetvattenalternativet gör. Utredningsarbetet, som är långt kommet men inte slutfört, sköts från kommunernas sida naturligtvis helt med tanke på vad som är billigast och bäst för kommuninvånarna. Pär Granstedts antydan om att det gemensamma kraftföretaget skulle vara prestigemässigt låst vid en viss lösning är, kan jag intyga, helt felaktig. Jag har varit ordförande i bolaget till för en kort tid sedan. Däremot är bolagsledningen och alla partier utom centern och vpk av den uppfattningen att hetvattenöverföringsalternativet, som det nu ser ut, är det bästa. En av anledningarna till detta är att vi har utomordentligt gott om el. Det är en tillgång, ett klart plus. Det är det som gör att man under ett antal år kan nagga på våra eltillgångar från Forsmark och i stället använda den resursen för hetvattenförsörjning. Även under de mest ogynnsamma villkor med torrår och annat kommer vi alltid att kunna räkna med att det finns utrymme för den här lösningen. Det finns t.o.m. utrymme för att göra ytterst tvivelaktiga affärer när det gäller att sälja av el på långtidskontrakt. Vi har ett gott utrymme -— det vill jag fastslå. Jag vill dessutom något polemisera mot Pär Granstedts uppgift att Forsmark skulle vara en för framtiden olämplig placering när det gäller en energiproduktionsanläggning -— låt vara att hetvattenöverföringsledningen då är helt avskriven. Ett koleldat kraftvärmeverk i Forsmark är enligt naturvårdsverket en väl acceptabel placering. Det tycker jag är ett centralt faktum i detta sammanhang. Får vi ingen annan lösning kommer vi alltid att kunna tillgripa den. Personligen tror jag faktiskt att hetvattenlösningen kommer att bli aktuell under en längre period än det antal år man har talat om.

Herr talman! Jag tänker med herrarnas tillåtelse börja bakifrån med Lennart Bloms kommentarer om hetvattenledningen, som jag tycker belyser det fortsatta resonemanget om elöverskottet och elvärmeförbudet. Lennart Blom säger att STOSEB inte är prestigemässigt låst vid frågan om hetvattenledning, och det låter ju lovande. Jag vill bara konstatera att man hittills har när det gäller fördelningen av utredningsresurser osv. väldigt ensidigt koncentrerat sig på alternativet hetvattenledning från Forsmark. Andra alternativ har blivit utomordentligt styvmoderligt behandlade. Men ' jag utgår naturligtvis från att det efter det riksdagsbeslut som vi nu skall fatta kommer att bli en annan tingens ordning, och från att alternativen kommer att få en motsvarande seriös behandling — om genom STOSEB eller någon annan får man väl diskutera senare. Att detta är en storskalig, klumpig lösning som strider mot de övergripande mål som riksdagen i övrigt har för energipolitiken tycker jag är alldeles uppenbart, och det har knappast Lennart Bloms replik gendrivit. Det intressanta i Lennart Bloms inlägg är att det belyser situationen med elöverskottet — för det är naturligtvis överskottet på el som gör det här alternativet intressant. Lennart Blom talade om de tvivelaktiga affärer som på andra håll förekommer med el. Det är riktigt att man på sina håll redan nu tvingas realisera el. Det beror naturligtvis på att det inte finns en naturlig efterfrågan på all el. Hetvattenledningen från Forsmark är också ett slags realisering av el. Den ekonomiska kalkyl som har redovisats tyder på att Vattenfall och Forsmarks Kraftgrupp inte får full täckning för sina fasta kostnader i Forsmark. Man måste alltså sälja energin till underpris — man dumpar helt enkelt priset på marknaden. Sedan kan naturligtvis Per Unckel och andra som förespråkar den fria marknadsekonomin säga att det är väl bra. Men jag vill påstå att det är en utomordentligt dålig affär. Det är inte så att om vi inte hade haft kärnkraften hade vi inte heller haft någonting annat. Vad som hade varit önskvärt är att vi hade besinnat oss i tid, innan vi hade byggt alla kärnkraftverken. Då hade vi kunnat använda de pengarna till andra energikällor. Det är den jämförelsen som man tvingas göra. Men nu har vi inte de här pengarna — de är bortkastade. Det är bara att beklaga, men man kan då tycka att vi inte skulle kasta bort mer pengar, vilket vi f. n. håller på med. När det gäller elvärmeförbudet är det helt klart att elanvändningskommitténs förslag var så urholkat att det inte ens förhindrar införande av direktverkande el. Kvar står alltså att linje 2 har svikit en av de viktigaste förutsättningarna i folkomröstningen. Det tycker jag är utomordentligt allvarligt.
Herr talman! När jag använde uttrycket tvivelaktig affär utgick jag från att Pär Granstedt var inställd på att jag menade Norgeavtalet. Detta att importera raffinerade oljeprodukter till Sverige är verkligen en ytterst tvivelaktig åtgärd rent sakligt sett. Pär Granstedt sade vidare att de utredningar som nu skall göras kommer att vara allsidiga enbart på grund av behjärtade insatser från utskottet osv. På den punkten har han fel. Det parallella utredningsarbete, omfattande även värmepumpar, som nu pågår har påbörjats oavsett vad som eventuellt har sagts i detta hus. Men om Pär Granstedt känner ett behov av att hävda den linjen för att hålla den vacklande fronten mot folkkampanjen i länet, må det vara hänt. Beträffande dåliga affärer vill jag påpeka att kommunerna är mycket bättre skickade att avgöra vad som är en bra eller en dålig affär än vissa energipolitiker i denna sal.

Herr talman! Det var inte någon central skillnad mellan Pär Granstedts och min uppfattning i fråga om direktverkande el, som jag uppfattar det. Förutsättningarna för när man skulle få använda direktverkande el i nytillkommande permanentbebyggelse var vi överens om. Skillnaden var att Pär Granstedt ville att man skulle kräva ytterligare energisnålhet för denna. Jag tror att jag krävde 40 96 och han krävde 50 26 i energisnålhet. Här är det alltså inte, som jag ser det, några centrala åsiktsskillnader mellan Pär Granstedt och mig. Jag vill mycket bestämt avvisa hans påstående att man från linje 2:s sida skulle ha gjort en avvikelse från sina utfästelser när det gäller direktverkande el. Tvärtom har man i allt fullföljt de intentioner som fanns angivna i den avvecklingsplan som linje 2 antog. Det finns mycket som talar för att man skall i djupet studera de alternativ för Storstockholms uppvärmning som finns föreslagna i propositionen. Jag tycker inte att utskottet i dag har någon anledning att försöka bestämma sig för vare sig den ena eller den andra lösningen. För egen del t.ex. tycker jag att närbelägna värmeverk i kombination med pumpar framstår såsom ett mycket realistiskt alternativ. Men jag vill då till Pär Granstedt säga att om man satsar på många värmepumpar, kommer också behovet av el att bli ganska stort, och även då tror jag att de som vill satsa på det alternativet kommer att känna tacksamhet över att det finns el att tillgå i Sverige under 1980 och 1990-talen.
Herr talman! Låt mig efter Pär Granstedts replik konstatera följande. Han vet att den elektriska strömmen är attraktiv som energidistributionsform. Han vill emellertid starkt försäkra sig om att det inte skall finnas någon möjlighet att ersätta avvecklade kärnkraftverk med nya kärnkraftverk. Därför är han uppenbarligen beredd att offra fördelarna som den elektriska strömmen innebär, och han är beredd att utsätta oss för de risker det naturligtvis innebär att inte efter kärnkraften kunna utnyttja andra energiformer som producerar elektrisk ström. Det är Pär Granstedts besked till kammaren i dag. För att försäkra sig om att bli kvitt kärnkraften är han beredd att ta på sig utomordentligt stora uppoffringar från det svenska samhällets sida. Detta kommer att bli kostsamt. Det för mig över till nästa punkt, nämligen att Pär Granstedt påpekar att vi borde använda kärnkraftspengarna till andra energikällor i stället. Jag ber att få påminna Pär Granstedt om en interpellationsdebatt vi hade här i kammaren för någon månad sedan då jag frågade honom: Vilka energikällor är det som är billigare än kärnkraften om det nu är så att vi nu gör oss skyldiga till det fantastiska penningslöseri som Pär Granstedt insinuerar? Då hade han inget svar. Nu hänvisar han till att vi borde ha satsat annorlunda från första början. Vilka energikällor var det som från första början var billigare än kärnkraften, Pär Granstedt? Och som sagt: Vilka energikällor är i dag billigare än reaktorerna 11 och 12 som, såvitt jag förstår, Pär Granstedt fortfarande tycker är så onödiga att de egentligen inte borde byggas färdigt? Till slut, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motionerna 286 och 1983.
Herr talman! När det gäller STOSEB vill jag bara konstatera att hittills har STOSEB koncentrerat den alldeles överväldigande delen av sina utredningsresurser på ett enda alternativ, nämligen hetvattenledningen. Om det sedan inte beror på riksdagen, om det blir en ändring på den punkten, så får man ju säga att det är lyckligt sammanfallande omständigheter som gör att STOSEB förhoppningsvis ändrar inriktning samtidigt som riksdagen talar om att man bör ändra inriktning på verksamheten. Sedan tycker jag nog inte att man skall utgå ifrån att vi inte skall kunna diskutera värmeplanering också i riksdagen. Vi ger faktiskt vissa övergripande riktlinjer här. Jag konstaterar att Forsmarksledningen strider mot dessa övergripande riktlinjer, och det har vi anledning att diskutera i riksdagen. Dessutom kan naturligtvis även kommunalpolitiker göra misstag när det gäller energipolitik och värmeplanering. Vi har ett strålande exempel på detta i Växjö. När det gäller elanvändningskommittén försöker Hadar Cars säga att det inte finns någon principiell skillnad mellan min inställning och hans. Skillnaden finns i kravet på energisnålhet, som i elanvändningskommittén innebär en besparing på 27 20 och i mitt alternativ en besparing på 40 90, jämfört med normhusen — det exempel som elanvändningskommittén själv har. Det är en väsentlig skillnad, och jag vill påstå att det är skillnaden mellan vad som är ett förbud med viss dispensmöjlighet och vad som är en viss begränsning. Jag hävdar alltså fortfarande att mitt alternativ hade inneburit ett reellt förbud fast då med en viss möjlighet att göra undantag för särskilt energisnåla hus, medan däremot majoritetens ställningstagande här är så urholkat att det är nästan bara luften kvar. Jag skulle vilja fråga Hadar Cars om han har mage att hävda att det förslag som elanvändningskommittén kom med verkligen innebär att direktverkande el i tillkommande permanentbebyggelse förhindras. Meddela kammaren det i så fall! Får jag påpeka beträffande värmepumpar att de i dagens läge är mest lämpade att drivas med el, men det går bara åt ungefär en tredjedel så mycket el för att driva värmepumparna som det elbortfall som uppstår i Forsmark, om man bygger hetvattenledningen. Till Per Unckel, slutligen, vill jag säga att jag tror att jag redan i en tidigare debatt konstaterat att vi hade kunnat utnyttja dessa resurser för att utveckla värmepumpar och för att ta vara på inhemska bränslen. De energikällorna finns redan, och vi vet att vi kan utnyttja dem och att de är ekonomiska. Däremot förvånar det mig när Per Unckel, som är medlem i delegationen för energiforskning, står här och säger att han inte vet vilka energikällor vi kan räkna med att ha inom tio år, eller om de kommer att producera el eller inte. Det vet vi ganska väl — vi vet att huvuddelen producerar värme och inte el.

Herr talman! I många länder har naturgasen redan kommit att bli en betydelsefull energiråvara. Av världens totala energikonsumtion svarar naturgasen för bortåt 20 26. USA:s energiförsörjning, för att ta ett exempel, är till en tredjedel baserad på naturgas. Naturgastillgångarna i världen beräknas motsvara hälften av oljetillgångarna. Då har man vid prospekteringen inte värderat gasfyndigheter lika högt som oljefyndigheter. Naturgasen betraktas numera som ett av de mest högvärdiga bränslen som finns, med rika användningsmöjligheter som energibärare och som råvara för t.ex. kemisk industri. Industrinationerna i Västeuropa samt Japan väntas de närmaste decennierna kraftigt öka sin efterfrågan på naturgas. Även i Sverige sker en satsning på gas, om än i blygsam skala. I näringsutskottets betänkande nr 60 framhålls särskilt att möjligheterna att introducera naturgas i Sverige förbättrats på sistone. Bl. a. påpekas det att naturgasfynd i Nordsjöområdet väntas öka utbudet av naturgas till Sverige. I regeringens proposition uttrycks också en önskan om att förberedelserna för ökad naturgasanvändning fortsätter. Mot denna bakgrund framstår näringsutskottets behandling av motion nr 792 som något egendomlig. I motionen föreslås vissa åtgärder i syfte att utveckla en svensk gasteknologi. Vi motionärer menar helt enkelt att ett forskningsoch utvecklingsprogram inriktat på att stödja svensk industris övergång till gas bör komma till stånd. Detta krav avfärdas ganska lättvindigt från, utskottets sida. Man finner inte skäl till någon framställning från riksdagen till regeringen i detta ämne. Därmed underkänner faktiskt utskottet sig självt, om man tar hänsyn till vad utskottet anfört i ett tidigare utlåtande. Konsekvens är tydligen inte näringsutskottets starka sida. Samtidigt som man ställer sig positiv till naturgasimport säger man nej till att utveckla en svensk gasteknologi. Man inser tydligen inte att ett gasteknologiskt kunnande är nödvändigt för att den svenska energiplaneringen skall kunna beakta naturgas bland möjliga försörjningsalternativ. Kunnandet krävs för att gastransportsystem skall kunna planeras och uppbyggas på ett med hänsyn till miljökrav, kostnadskrav etc. effektivt sätt. Det krävs också för att olika användare av gas skall kunna utnyttja gasen på ett säkert och ekonomiskt effektivt sätt. På längre sikt kommer också ett inhemskt gaskunnande att kunna nyttiggöras i bedömningar avseende avancerade gasteknologiprojekt på energiområdet. En satsning på att utveckla en svensk gasteknologi är inget ekonomiskt hasardspel. Tvärtom! Det mesta tyder på att det ur ekonomisk synpunkt skulle bli mycket fördelaktigt för landet. Sysselsättningspolitiska vinster kan också förutses, vilket näringsutskottet i andra sammanhang sagt sig vilja värna om. Vissa resurser för utveckling av gasteknologi i Sverige finns dessutom redan. Vid Lunds tekniska högskola finns i dag goda möjligheter att till förhållandevis låga kostnader utnyttja befintliga byggnader och institutioner på ett sådant sätt att de verkningsfullt skulle kunna bidra till uppfyllandet av ett svenskt utvecklingsprogram på gasteknologins område. Det finns t.ex. möjligheter att omdisponera en energihall om 850 m? — i dag dåligt utnyttjad och försedd med delvis föråldrad forskningsutrustning — på ett sådant sätt att den skulle kunna utgöra ett näringslivets forskningsoch utvecklingscentrum för gasteknologi i samverkan med de institutioner som vid LTH driver utbildningsoch forskningsfrågor med gasteknologisk anknytning. Härför skulle erfordras ca 25 milj.kr. jämte driftsoch personalkostnader uppskattade till 4 å 5 milj.kr. årligen. Således blygsamma belopp om man ser till de vinster man skulle kunna göra på lite längre sikt. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande men vill framhålla att vi motionärer i riksdagen på nytt kommer att aktualisera de frågor som här berörts. Förhoppningsvis övervinner näringsutskottet sin tröghet så småningom och kommer att inse att gasteknologisk forskning och utveckling i Sverige är en nödvändighet.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna yrkar avslag på regeringens och utskottets förslag till myndighetsorganisation på energiområdet. Vi anser deras förslag vara maktpolitiskt osympatiskt och administrativt ologiskt. Jag skall kort motivera detta och beskriva våra motförslag. Energiförsörjningen är en i högsta grad politisk fråga. Den är egentligen mer politisk än administrativ. En effektiv energipolitik kräver också ett fast grepp från de politiska myndigheternas sida. Viktigt är att riksdagen får en god insyn och att en parlamentarisk ansvarighet i frågan kan utövas. Regeringens och utskottets förslag har där två grundläggande fel. Dels vill de inrätta ett nytt centralt ämbetsverk, som skall vara högsta energimyndighet, dels vill de ge kraftproducenterna ett betydande inflytande över delar av energiplaneringen. Detta kommer att försvaga det politiska ansvaret. Ämbetsverket blir mäktigt, regeringen svag i frågan. Generaldirektören för det nya ämbetsverket blir i praktiken energiminister. Ett ämbetsverk är mycket svårare att bringa under parlamentarisk kontroll än ett regeringsdepartement. Ämbetsmannavälde och hemlighetsmakeri kommer att öka. Riksdagens fortlöpande insyn blir svag och enbart indirekt, via regeringen. Riksdagens, regeringens och i förlängningen också folkets inflytande över energipolitiken försvagas. Vi vill i stället att ett energidepartement inrättas. Då slipper man ett särskilt ämbetsverk. Då kan forskningen förbli mer självständig i stället för att forskarna skall knytas till byråkratin. Då får man direkt parlamentarisk ansvarighet. Då får riksdagen mer insyn och inflytande. Vi tycker vidare att det är fel att vattenfallsverket skall få vidgade uppgifter inom den offentliga energiplaneringen. Vattenfall, liksom andra kraftproducenter, är en kommersiell intressent. De skall inte blandas ihop med myndighetsfunktioner. De skall producera energi. Men de skall inte styra energipolitiken. Det är en politisk uppgift. Därför skall kraftproducenter av alla slag bort ur myndighetsorganisationen. Det räcker mer än väl med den korridorpolitik de redan bedriver. I stället skulle vi vilja se den ordningen att samhället hade ett starkare grepp över kraftproducenterna enligt de linjer som t.ex. föreslås i de två socialdemokratiska reservationerna 1 och 16. Så till den mer praktiska sidan. En myndighetsorganisation kan i och för sig byggas upp efter olika modeller. Huvudsaken är att den modell man väljer är logisk och hänger ihop med annan planering och administration. Men här är regeringens och utskottets förslag direkt dåligt. Energipolitiken är ju i högsta grad en stor samhällsplaneringsfråga. Nu finns det redan en viss struktur och organisation i den översiktliga samhällsplaneringen här i landet. Energiorganisationen borde naturligtvis anknyta till den. Men regeringsförslaget tycks gå ut på att uppnå så dålig samordning med annan planering som möjligt. I den allmänna samhällsplaneringen finns en regional nivå. Den är helt nödvändig för en någorlunda effektiv administration. Det är nämligen omöjligt för ett centralt organ att hålla kontakt med 279 kommuner i landet. Det kan bara länsorgan klara av. Därför måste det finnas en mellannivå' Den kommunala självstyrelsen är viktig — det är alla överens om. Men om nu kommunerna, på det sätt som regering och utskott har föreslagit, skall ha som övervakare ett centralt ämbetsverk, hur påverkar det den kommunala självstyrelsen? Bättre vore väl ändå att låta den landstingsvalda länsstyrelsen och ett av riksdagen kontrollerat regeringsdepartement svara för övervakningen av kommunerna. På det sättet kan t.ex. försök att sätta sig på kommunerna påtalas här i riksdagen, eftersom det då skulle finnas en parlamentarisk ansvarighet. Sådana försök kan också påtalas i landstingen, ur vilka länsstyrelserepresentanterna rekryteras. Som jag sade kräver energiplaneringen samordning med annan samhällsplanering — markplanering, industrilokalisering, vattenoch miljöplanering. Varför skall det då vara ett administrativt system för den allmänna samhällsplaneringen och ett helt annat för energiplaneringen? Det finns ingen vettig motivering. Det hela är inte genomtänkt. Det hänger över huvud taget inte alls ihop. Vi kan inte ha så dåliga lösningar i en så viktig administrativ och maktpolitisk fråga. Vänsterpartiet kommunisternas förslag är här bättre. Regering och riksdag skall ha det direkta politiska ansvaret via ett energidepartement. Energiplaneringen skall följa den allmänna samhällsplaneringen och liksom den ha tre nivåer — den centrala, den regionala och den kommunala. Och kraftproducenterna skall över huvud taget inte blandas in i det hela. Det är demokratiskt, logiskt och praktiskt. Mot denna bakgrund yrkar jag, herr talman, bifall till motion 1999, yrkandena 31 och 32. Låt mig kort kommentera också motion 1033. Den handlar om vindkraftsprogrammet och dess samband med Karlskronavarvets framtid. Det svenska vindkraftsprogrammet är klent och tvivelaktigt. Detta är till nackdel för landets förmåga att hävda sig då det t.ex. gäller export av anläggningar. I flera andra större industriländer har man ett mer avancerat intresse för vindoch vågkraft. Karlskronavarvets kunnande på området har väckt internationellt intresse. Men om detta skall leda till konkreta resultat, . måste utrymmet på den nationella marknaden vara större. Det finns ett klart samband — det gäller alla nyare industriproduktområden — mellan exportmöjligheter och nationell marknad. Ett svagt vindkraftsprogram försämrar också utsikterna för framtida export. Detta motiverar både mer beställningar från staten till varvet och tillsättande av en forskningsoch utvecklingsgrupp på området, stationerad i Karlskrona. Jag behöver inte i detta sammanhang utförligare redogöra för vad varje initiativ betyder för Blekinge och dess varvsindustri i dagens läge. Det är redan alltför väl känt. Nu vill varken de borgerliga eller socialdemokraterna ta något initiativ i de frågor som aktualiseras i motionen. Man riskerar därmed, som vi ser det, att förlora värdefull tid. Särskilt anmärkningsvärt är att socialdemokraterna intar denna passiva hållning. Blekingska riksdagsledamöter från det socialdemokratiska partiet har i andra sammanhang med rätta klagat över den borgerliga varvspolitikens framfart över de blekingska varven. Här hade man haft ett tillfälle att agera i handling. Men ordföranden i näringsutskottet, herr Svanberg, är tydligen måttligt intresserad av sådant som ligger söder om Hälsingland och svingar därför sin partipiska över Blekingebänken. Tråkigt är det, men vi får försöka komma igen i denna fråga, både kommunister och socialdemokrater. Det är ju varvsdebatt på tisdag. T. v. yrkar jag därför bifall till motion 1033.